Herr talman! Jag tycker att vi litet grand har fått en ny gökunge i boet med den nya pensionsreformen, som inte ger människorna några speciellt större förmåner. De flesta, mellan 50 och 60 %, kommer att leva ungefär på garantipensionens nivå, eftersom bostadsbidragen trappas av, och när man börjar tjäna pengar får man nästan inte behålla någonting. Inte behöver kvinnor betala mer än män. Det förstår jag inte vad Bo Könberg menade med. Sedan kommer ATP-pensionerna också att följsamhetsindexeras. Det hade varit en väg att gå, även om vi är tveksamma inför det systemet också. Men visst kunde man ha gjort om det systemet. Jag vill kommentera påståendet om att sitta vid köksbordet och besluta. Det är väl bara om den dyrbara premiepensionen man kan göra det. Det är inte så lätt att besluta om andra saker, eftersom man skall jobba 40 år. Det blir inte mycket att besluta om. Detta är en mycket dyrbar historia, 1 miljard om året kostar det att administrera. Över huvud taget blir det oerhört mycket administrationsavgifter i det nya systemet. Det behövs lika mycket IT-kunskap när man skall administrera bara barnåren som det i dag behövs för hela ATP-systemet.
Herr talman! Ragnhild Pohanka började med att nämna att man inte får speciellt mycket större förmåner i det nya systemet. Det har knappast utlovats av någon som har varit inblandad i det heller, även om det förstås är så med det nya systemet att skulle tillväxten bli bättre än den som antagits i systemet kommer man, till skillnad från i dagsläget, att få en ökning av köpkraften i pensionen. Den sidan är en fördel jämfört med det gamla systemet. En annan sak är förstås att all historisk erfarenhet talar för att premiepensionsdelen kommer att ge bättre avkastning än den genomsnittliga lönetillväxten, som reglerar den övriga delen av systemet. Det finns nog hyggliga förhoppningar om att det kan bli bättre förmåner. Men vi har varit mycket försiktiga med att lova några sådana. Ragnhild Pohanka kände inte riktigt igen mitt argument om att frivilliga pensioner som tecknas på den vanliga marknaden är uppgjorda på sådant sätt att avgiften för pensionerna är högre för kvinnor än för män av det enkla skälet att man förväntar sig att kvinnor får ut sin pension under fler år. Ett av de stora utjämningsinstrumenten i det allmänna pensionssystemet är just att män och kvinnor behandlas lika på den punkten. Sedan har Ragnhild Pohanka i detta inlägg och i flera andra varit inne på att man kunde ha gjort det ena och det andra i systemet. Det är klart att man kunde ha gjort både det ena och det andra i systemet. Ingen av oss har någonsin förutsagt att den enda förändring som är möjlig är den som vi har föreslagit. Vi har föreslagit våra förändringar därför att vi tycker att de är de bästa. Vi har under debatten uppfattat, om än med viss tveksamhet, att Miljöpartiet har ett förslag och inte fler. Men är de fler får vi väl lyssna på dem. Det blir ju inte lättare att föra diskussionen. Såvitt vi förstår är förslaget att alla skall få samma pension, oavsett hur mycket pengar som betalas in under deras liv. Mot ett sådant system finns det mycket starka invändningar. Jag nämnde några av dem.
Herr talman! När det gäller försäkringar är jag med på det som sägs. Men jag menar att sparandet till pensionen inte är det enda sättet att spara pengar. Det nya pensionssystemet är kvinnofientligt. Pensionerna kommer att bli lägre trots politikernas löften. Liven löper ju inte som för den människa som jag pratat med som arbetat i 45 år utan att vara sjuk en enda dag. Ofta är kvinnornas arbetsliv också mer slalomtävling än vad männens är. Det kommer att bli svårt för dem, särskilt för dem som är i 40-årsåldern. Jag har nämnt det förut i dag. 50-talisterna har kommit så långt i det gamla systemet, och de kommer inte att kunna komma in i det nya. De har inte haft någon valmöjlighet. De har inte kunnat välja ett system som inte fanns när de arbetade. De kommer alltså att bli ganska hårt straffade i det nya systemet.
Herr talman! Ragnhild Pohanka har förstås rätt i att det inte är det enda sättet att spara för den som vill ha mer pengar på gamla dar än den grundpension som utlovas av Miljöpartiet genom att man kan göra på något annat sätt. Problemet är väl exakt detsamma med de andra sätten. Sätter man in pengar på sparbanksboken eller på något annat sätt kommer kvinnor i genomsnitt att behöva större belopp, eftersom de lever längre än män. En av de stora sakerna, jag upprepar det, med det allmänna systemet är just att vi gör en mycket stor utjämning. Varje analys av hur olika pensionssystem slår visar att det på den här punkten i vårt system sker en mycket stor utjämning i riktning från män till kvinnor.
Herr talman! Bo Könberg vill veta hur vi i Vänsterpartiet har tänkt oss att de som har arbetat länge skall kunna få en bra pension med vårt förslag. Jag skulle vilja säga att alla partier i riksdagen är organiserade kring klass. Vi är intresserade av hur utfallet i det nya pensionssystemet blir för LO medlemmen. Den genomsnittlige LO-medlemmen går i pension när han eller hon är 59 år. Metallarbetarna kan vara 57 och kommunalarbetarna 58 år. Det innebär att dessa människor inte jobbar fram till pensionsåldern, till dess de är 65 år. De är alltså beroende av någonting annat. Då menar vi att ett system som grundar sig på 30 intjänandeår är mer fördelaktigt. Riksrevisionsverket gjorde i en publicerad undersökning för några år sedan beräkningar på hur egenavgifterna slår. Då var våra egenavgifter 1,95 %. Det visade sig att höginkomsttagarna får en lägre höjning mot låg och medelinkomsttagarna. Det skilde sig så mycket som från 0,76 för höginkomsttagarna och 1,33 Självklart kommer detta att bli högre. Detta är Riksrevisionsverkets beräkningar. Det är inte någonting som Vänsterpartiet har hittat på, även om våra siffror bekräftar detta. Jag skulle vilja vända litet på steken och fråga Bo Könberg hur ni som hävdar att ni är ett jämställdhetsparti ser på det faktum att kvinnor som inte har tjänat en ATP-poäng kommer att få tillgodoräkna sig folkpensionens förhöjda basbelopp. Jag skulle också vilja veta hur Folkpartiet som, såvitt jag kommer ihåg, inte vill ha behovsprövning av folkpensionsdelen i änkepensionen, kan ställa upp på att garantipensionen avtrappas mot änkepensionen.
Herr talman! Om jag börjar med de två första frågorna, där Ulla Hoffmann antydde svar, kan jag konstatera att jag inte fick något svar på frågan om LO medlemmarna. Vad är det för rättvisa i att de som har jobbat länge och har en platt inkomst skall föra över pengar till dem som jobbar kortare tid och har en brant inkomst? Den frågan är inte ny. Jag har inte uppfunnit den i dag, utan vi har diskuterat den i åratal. Så någon form av svar vore det väl inte så dumt om Vänsterpartiet ville ge på den punkten. Vad sedan gäller frågan om egenavgiften och arbetsgivaravgifterna hade jag hoppats att Ulla Hoffmann efter alla dessa år äntligen skulle medge att 200 plus 20 minus 20 blir 200. Det är heller inte någon ny sak som vi för fram i diskussionen, herr talman. Vi har i en mängd debatter och i en mängd artiklar fört fram detta. Det hindrar inte Ulla Hoffmann från att låta bli att svara på frågan och att upprepa de grundläggande felaktiga påståendena. Nu finns det en chans till att tala om i svarsrepliken på den här punkten om det jag säger om 200 plus 20 minus 20 är fel eller om jag har rätt. Försök att svara på den frågan. Vad sedan gäller de olika inslagen i reformen har jag nyss under en lång stund utvecklat hur bra det nya systemet är för kvinnor jämfört med andra system. Detta har såvitt jag förstår Ulla Hoffmann inte kritiserat, utan hon har för sin del velat leta efter andra delar i systemet. Det är alldeles självklart att det finns delar i systemet som på varje punkt kan diskuteras och där man kan föra fram uppfattningen att om man höjer här så blir det bättre för kvinnor än om man inte gör det. Men det är inte det, herr talman, som är det intressanta. Det intressanta är vilket utfall det nya pensionssystemet totalt sett ger kvinnor jämfört med det gamla pensionssystemet. Då fanns det länge i debatten en myt om att kvinnor tjänade så väldigt mycket på 15 30-årsregeln. Den myten är såvitt jag förstår av de senaste årens debatt borta.
Herr talman! Nej, den myten är inte borta: Hur var det nu med Ann-Charlotte Ståhlbergs undersökning? Visade den inte att nuvarande pensionssystem omfördelar från män till kvinnor? Det har t.o.m. regeringen erkänt i propositionen. Detta har Bo Könberg förnekat länge. Nu står det i propositionen, och det finns ingen som helst anledning att förneka det längre. Det är självklart bättre för en människa med vårt förslag. Det som är den stora skillnaden för LO medlemmen är att man med vårt system behöver arbeta i 30 år för att få full pension. För att få samma utfall måste man med det här förslaget jobba minst tio år längre. Kom inte och säg något annat än att förtidspensionsfrågan inte är löst. Den ligger kvar. Därför finns det ingen garanti för LO-medlemmen. Jag fick inget svar vad gäller änkepensionen. Som jag sade tidigare ser jag, om jag inte har helt och hållet fel, att Folkpartiet inte vill ha behovsprövningen av folkpensionsdelen i änkepensionen. Hur kan det komma sig att Folkpartiet ställer upp på att garantipensionen skall avtrappas mot änkepensionen?
Herr talman! Det förefaller även den här gången som att jag skall bli utan svar från Ulla Hoffmann när det gäller de myter hon i åratal har spridit om hur det förhåller sig med arbetsgivaravgifter och egenavgifter. Jag kan nog inte komma längre i den här debatten, gissar jag, men vi får väl fortsätta i andra forum. Såvitt jag kan förstå finns det här en grundläggande ovilja att ta till sig sakargument, eller någonting ännu värre. Sedan är frågan om det är bra med 15/30 årsregeln för kvinnor jämfört med livsinkomstprincipen. Vi måste uppenbarligen ha läst olika rapporter, dessutom tydligen av samma person. Det som visade sig och som vi presenterade redan 1994 och har gjort senare i debatter ett antal gånger är att det regelsystem vi har är väldigt slumpmässigt. Fördelningspolitiken bedrivs därför mycket slumpmässigt. Sedan låter det sig sägas, Ulla Hoffmann, att det är trevligare att kunna få full pension när man jobbat i 30 år i stället för 40 år. Så är det klart för den som jobbat i 30 år. Men den fråga jag ställde var: Vad är det för rättvisa och rimlighet i att föra över pengar från människor som jobbat i 40 år eller mer med en platt inkomst hela livet, från en kommunalarbetare eller industriarbetare till personer som har jobbat i 30 år och med en brant stigande inkomst? Var finns rättvisan? Jag fick aldrig något svar.

Herr talman! Vi kristdemokrater är stolta över vår medverkan i pensionsöverenskommelsen. Det gäller hela vägen, alltifrån vårt inträde i riksdagen och regeringen 1991. Den första etappen, genom pensionsarbetsgruppen, fick sitt synliga resultat här i kammaren just fyra år från i dag, alltså den 8 juni 1994, i det s.k. principbeslutet. Den andra etappen, via Genomförandegruppen, får sitt synliga resultat i dag. Vi kommer att trycka på voteringsknapparna senare här i kväll och göra det med glädje och tillfredsställelse. I kväll lotsas alltså den här reformen i hamn, och det är naturligtvis på tiden. Under den andra etappen av arbetet har det inte saknats dramatik. Stundtals har tilltron till partiernas förmåga att övervinna sina motsättningar varit svag. Man skall inte sticka under stol med att det har funnits irritation någon gång, t.ex. över att det socialdemokratiska partiet har beviljat sig extra tid för att lösa interna problem även om det naturligtvis också var viktigt. Liksom Maud Björnemalm har jag läst Anna Christensens kolumn i Dagens Nyheter. Maud Björnemalm, och även Margit Gennser, har hänvisat till denna kolumn, som i all sin korthet ändå uttrycker så många förståndiga tankar. Det gäller inte minst inledningen med "en seger för den långsiktiga demokratin", som Maud Björnemalm citerade. Det är väl just det jag skulle vilja använda som en ursäkt för att det har tagit tid - en seger för den långsiktiga demokratin. Man bestämmer sig för att man måste uppnå vissa mål och så arbetar man gemensamt för att göra det. Man kan även visa tolerans mot dem som ibland behöver extra tid och kanske extra överväganden. Tempot inom politiken har ju annars skruvats upp oerhört mycket på senare år. Kritik har ofta kommit mot att våra statliga utredningar får arbeta under jämförelsevis väldigt kort tid. Man har korta beredningstider, och det är alltför kort tid mellan att beslut fattas och det att de skall träda i kraft. Här har det fått ta sin tid, och jag tror att vi kan hålla med om att det ändå var värt den tiden när vi nu har nått fram. Men, herr talman, förseningen som har inträffat, på ett par år, har tyvärr lett till några konsekvenser som i och för sig inte har varit eller är önskvärda. Jag tänker t.ex. på att premiepensionspengarna har fått stå hos Riksgäldskontoret i flera år till en låg avkastning. Det är synd. Det var inte någon bra konsekvens av förseningen. Men även det måste vi nu tyvärr leva med. Alla som har betalat in pengar har tyvärr fått en onödigt låg avkastning. En annan konsekvens är att hela systemet skall sättas i sjön samtidigt som administrationen som skall sköta det också skall klara hela 2000-problematiken. Så den tajmningen var inte något vidare. Men man måste naturligtvis sätta till alla klutar för att också klara detta. Jag ville ändå inte gå förbi de här små plumparna med något slags barmhärtighetens tystnad och bara sjunga överenskommelsens lov här i dag i vår debatt. Det tycker jag skulle vara litet ytligt och överseende. Denna viktiga dag är inte en dag för euforisk yra, utan snarare, tycker jag, en dag för tillfredsställelse och stolthet parad med ödmjukhet och eftertanke. Herr talman! Vi kristdemokrater är mycket nöjda med den breda överenskommelse som vi nu går till beslut om. Det är en överenskommelse som innebär att vi har klarat av att samverka mellan fem partier under många år för att föra det i hamn. Det är en samverkan som inte har fått ske på bekostnad av substans och innehåll utan som har klarat av båda delarna. Vi skulle nå konsensus. Vi har gjort det, så att alla ingående partier kan vara nöjda med helheten även om man naturligtvis inte står upp lika mycket för varje detalj. Men det är ändock en bred överenskommelse. Det som är så bra med detta är ju också att vi därigenom uppnår en stabilitet i systemet. Oavsett vad som händer den 20 september i år har vi stabilitet genom överenskommelsen och genom det beslut som vi skall fatta i kväll. Valdagen kommer inte att förändra något därvidlag. När det gäller de stora pensionsbeslut som har fattats under det här århundradet vill jag säga att jag inte har den historiska kunskapen om hur det var 1913, när man tog folkpensionbeslutet. Jag vet inte om det fanns motsättningar då, men att sådana fanns 1959, när man tog ATP-beslutet, tror jag att vi alla är väldigt väl medvetna om. Då skedde avgörandet med minsta möjliga marginal. Det var faktiskt det förhållandet att partipiskan inte till hundra procent var framgångsrik som gjorde att avgörandet blev som det blev. Så var det den gången, och jag tillhör inte dem som tycker att det beslutet, så kännetecknat av oenighet, motsättningar och splittring, var ett bra beslut. Trots att man hade en mycket lång remisstid och tydligen debatterade under tre dagar i riksdagen, kom man inte fram till något bra beslut. Jag tror att det är en erfarenhet som många av oss har och kan bekräfta att det ofta inte är bra att driva fram beslut på det sättet. Hade partierna då kunnat lyfta sig över motsättningarna och hitta en gemensam minsta nämnare att utgå från för att söka lösningar, kunnat bidra med olika synsätt och värderingar, kunnat ge och ta, är jag övertygad om att man skulle ha kommit fram till ett bättre beslut än vad man gjorde 1959. Herr talman! Det reformerade systemet bygger på ett generationernas ansvar för varandra. Jag tycker mig se att man i det här beslutet har haft en intention att inte gynna vissa generationer på bekostnad av andra. ATP-beslutet lade en orimlig börda på kommande generationer. Det beslutet var inte solidariskt med kommande generationer. Vi skulle, om vi hade fortsatt med det systemet, inte ha kunnat bära den börda som det beslutet lade på oss. Åtminstone skulle inte 50-talisterna ha kunnat bära den börda som vi 40 talister skulle ha utgjort för dem. Det här systemet är däremot långsiktigt hållbart. Genom att en stor del av det är ett fördelningssystem är det fortfarande ett beroende mellan generationerna i systemet. Jag ser i detta också en mycket större solidaritet än i det nuvarande systemet. Tyvärr hävdar en del pensionärer ibland att det som man har betalat in i form av avgifter och skatter till pensionerna är pensionärernas pengar, och så blir det en generationsstrid. Påståendet är inte sant, eftersom det som de har betalat in är tidigare generationers pensioner. Det är vi som nu förvärvsarbetar som bekostar nuvarande pensionärers pensioner. Så kommer det att fortsätta att vara inom fördelningssystemet. Förvärvsarbetande i morgon kommer att fortsätta att finansiera fördelningssystemet för oss 40-talister. Jag är tilltalad av att man får behålla det här beroendet mellan generationerna i det nya systemets fördelningsavsnitt. Ett generationernas ansvar för varandra är tilltalande. Herr talman! Det känns också tryggt att vi nu får ett pensionssystem som är ekonomiskt stabilt. Det är det dels därför att det är avgiftsbaserat i stället för förmånsbaserat, dels därför att det är följsamt till den samhällsekonomiska utvecklingen i stället för till prisutvecklingen, dels därför att det är följsamt till den demografiska utvecklingen. Jag vill understryka vikten av att det system som vi nu beslutar om verkligen får bli autonomt, så att obalanser som eventuellt uppstår automatiskt kan rättas till. Man bör hitta en bra konstruktion för den s.k. säkerhetsventilen, eller, som vi ibland säger, bromsen och gasen. Obalanser kan uppstå. Vi kan nämligen inte förutse allting. Vi kan få effekter t.ex. av in och utvandring eller genom att antalet människor i arbetskraften varierar. Det skulle inte vara bra om det uppstod obalanser som inte klarades av en automatik, så att vi skulle bli tvungna att ge i uppdrag t.ex. till Riksförsäkringsverket att bevaka stabiliteten i ekonomin och att slå larm, om det blir problem. Sedan skulle regeringen få ta ställning och gå till riksdagen för att be den besluta si eller så för att klara situationen. Jag vill understryka hur viktigt vi kristdemokrater anser att det är att man verkligen hittar en bra konstruktion på bromsen och gasen. Nästan ingen möda får sparas på lösandet av detta. Den underhandsinformation som vi får pekar väl på att experterna kommer att lyckas med det här, och det tycker jag är bra. Ekonomiskt sett tycker vi kristdemokrater att det är bra att alla kommer att tjäna på att samhällsutvecklingen går åt rätt håll. Det finns, som jag ser det, ingen grupp i samhället som kommer att tjäna på att försöka slänga in grus i det ekonomiska tillväxtmaskineriet i vårt land, utan vi får alla ett gemensamt incitament för att uppnå god ekonomisk tillväxt i vårt land, och det är bra. Herr talman! Vi kristdemokrater är väldigt nöjda och glada över det reformerade pensionssystemets familjeprofil. Pensionsrätten för barnår är mycket tillfredsställande utifrån den ideologiska grund som vi bygger vår politik på. Premiepensionen kan delas mellan makar, så att man alltså kan göra en utjämning mellan makar. Man kan skaffa sig efterlevandeskydd både före och under pensionstiden. Man kan också på olika sätt skaffa sig ett efterlevandeskydd. Det är ur ett familjeperspektiv väldigt bra och något som vi verkligen har eftersträvat. Detta har vi uppnått, och med det är vi mycket tillfredsställda. Herr talman! Även premiepensionsdelen tillhör det som vi kristdemokrater har varit tillskyndare av. Det är ett betydelsefullt inslag i systemet. Det är många delar inom premiepensionen som är oerhört bra, inte minst det förhållandet att vi nu kommer att få ett mycket kraftigare hushållssparande och ett mindre kollektivt sparande. Det anser vi kristdemokrater vara tillfredsställande. Det är naturligtvis väldigt positivt för dem som i dag är riktigt unga, t.ex. de som i dag är i 20-årsåldern och har hela arbetslivet framför sig, att enligt gjorda beräkningar kanske så mycket som en tredjedel kan komma att utgöras av premiepension för deras del vid en god tillväxt. Det finns vidare valfrihet och utrymme för individernas eget handlande. De kan välja fondförvaltare och bestämma om olika saker när man tar ut det hela. En stor flexibilitet är inbyggd just i premiepensionen vid uttaget av pension. Man kan ta ut en fjärdedel, en tredjedel, hälften eller 100 %. Man kan ta ut ett år, hoppa över uttag nästa år osv. Detta är väldigt bra som en del i pensionssystemet. Herr talman! Jag vill slutligen ta upp garantipensionerna. Det har varit viktigt för oss kristdemokrater att få med en ordentlig garantipension, pensionssystemets grundskydd. Utifrån vår ideologi har det varit viktigt att bidra till en tillräcklig nivå på garantipensionen, en hygglig nivå i grundskyddet. Nivån har blivit högre än vad som var tänkt från början. Det tycker vi är bra. Herr talman! En liten plump är att regelverket för pensionsrätt för plikttjänstgöring nu skall läggas fast trots att Pliktutredningen just har påbörjat sitt arbete. Jag måste få säga detta för mitt eget samvetes skull: Om förslagen från den utredningen kommer att leda till regelförändringar, innebär det att vi måste ändra i regelverket. Det skulle inte vara en bra start för ett stabilt, autonomt system. Men detta förtar inte den positiva helheten. Herr talman! Det är bra att utskottet ytterligare vill utreda pensionsrätt för barnår vid adoption av barn som redan är några år gamla när de adopteras. För övrigt återstår en del viktiga frågor som har med pensioner att göra. Det är oerhört viktigt att det tidsschema som är fastlagt kommer att hålla, att vi orkar med och klarar av det, att det inte blir förseningar. Alla viktiga beslut skall fattas före millennieskiftet. Herr talman! Jag yrkar bifall till hemställan i utskottets betänkande. Det är första gången under mina sju år i riksdagen som jag yrkar bifall till hemställan i ett betänkande som fem partier står bakom i dess helhet. Det är en ovanlig upplevelse. Men den är trevlig. Jag vill rikta ett varmt tack till de kolleger i utskottet som har tänkt att de skall sluta sin tid i riksdagen i och med utgången av denna mandatperiod. Tack skall ni ha för dessa fyra år i socialförsäkringsutskottet. Lycka till med kommande uppgifter!

Fru talman! Jag skall ställa samma fråga till Rose Marie Frebran som till andra partiföreträdare i dag. Rose-Marie Frebran talade varmt för familjepolitiken, dvs. fördelningen i det nya förslaget till nytt pensionssystem. Särskilt talade hon om efterlevandeskyddet. Hon anser att det ur ett familjeperspektiv är särskilt bra. Rose-Marie Frebran och jag har stått på trappan på Mynttorget några gånger och träffat änkorna. Vi har stått på samma sida - om jag inte minns helt fel - och sagt att vi tycker att behovsprövningen av änkepensionen skall rivas upp. Jag tror t.o.m. att Rose Marie Frebran har sett till att det finns pengar avsatta i kristdemokraternas budget för det. Hur ställer sig Rose-Marie Frebran till att garantipensionen skall avräknas mot ATP-delen i änkepensionen? Är det förenligt med kravet på ett bra familjeperspektiv? Är det ett kriterium på att det skall finnas stabilitet i systemet, dvs. att man vet vad man ger sig in i? Jag har hört Rose-Marie Frebran och andra prata om hur viktigt det är för individerna med en ekonomisk stabilitet. Kan Rose-Marie Frebran åtminstone tänka sig att säga att det skulle kunna finnas en motsättning mellan individuell säkerhet och en följsamhet till samhällsekonomin?
Fru talman! Jag skall först svara Ulla Hoffmann på frågan om avtrappningen av änkepensionerna mot garantipensionen. Jag skall vara jätteärlig: Detta är en av de saker jag inte tycker är någon "höjdare" i överenskommelsen. Jag kan inte vara hundraprocentigt nöjd i varje ingående del. Det har varit fråga om att ge och ta. Helheten i familjeprofilen är mycket bra. Jag är tillsammans med mitt parti nöjd med den. Sedan var det frågan om ekonomisk säkerhet, stabilitet i förhållande till individuell säkerhet. Man kan inte utfästa några garantier. Det har inte gått i ATP-systemet. Vi politiker har petat både nu och då och förändrat. Vi har bestämt oss för hur mycket vi tycker att man kan satsa på de framtida pensionerna. Vi satsar på detta. Vi har alla i vårt land fått ett gemensamt incitament att arbeta för en ökad tillväxt för att få bra pensioner framöver. Jag hoppas att vi skall vara eniga kring frågan om en bra tillväxt i vårt land. Om avgifterna inte räcker till blir det en kommande generation som får ta upp frågan igen.
Fru talman! Jag blir litet rörd när jag hör Rose Marie Frebran. Dels förstås för ärligheten när det gäller änkepensionen, dels att i och med att ett beslut skall fattas om ett nytt pensionssystem skall hela Sverige enas om att jobba för en hög tillväxt - som om vi inte har varit enade i den frågan tidigare! Det är inte något som kommer fram i och med pensionssystemet. Jag tycker att det var ett ärligt svar om änkepensionerna. Jag beklagar att Rose-Marie Frebran och andra som har ansett att behovsprövningen har varit orättfärdig i och med beslutet i dag kommer att lämna den inställningen. Vänsterpartiet kommer att bli helt ensamt i den frågan. Jag har ytterligare en fråga till Rose-Marie Frebran. Rose-Marie Frebran säger att hon är nöjd med familjepolitiken i systemet. Men Rose-Marie Frebran vet att en hel del kvinnor har s.k. nollår - de når inte upp till ett basbelopp. Där skulle inte ens vårdnadsbidraget hjälpa. Det kommer att löna sig dåligt i det nya systemet, eftersom det inte går att tillgodoräkna sig det förhöjda basbeloppet för folkpensionen. Har Rose-Marie Frebran några synpunkter på det? Tycker hon att det är ett bra förslag att löna kvinnornas arbete på det sättet?
Fru talman! Jag håller inte med om att det har funnits en hundraprocentig uppslutning i vårt land för att främja en bra tillväxt i vårt land. Här blir det ytterligare någonting som gör att kanske fler ställer upp på den målsättningen. Det blir inte lika bra att tala för och försöka främja vissa särintressen framöver. Det är bra. Jag talar om familjeprofilen när jag talar om de delar som vi kristdemokrater tycker är bra. Det går inte att lösa riktigt alla saker som man skulle vilja göra under en övergångsperiod från ett system till ett annat. Nollåren är en belastning. Nollåren är ett minus för de kvinnor som berörs. Så är det.
Fru talman! Långsiktigt hållbart! Jag kan tänka mig att man behöver en följsamhetsindexering för att få ett system att hålla. Det är inte långsiktigt hållbart för pensionärerna. Det är bara vid denna höga tillväxt - som vi egentligen inte kan råda över. Jag vill kommentera premiepensionssparandet. Det är faktiskt ett tvångssparande. Är det bra att ha ett tvångssparande? Skall det inte vara frivilligt? Skall det inte erbjudas som en pensionsform? Det är ett tvångssparande. Även om man överlåter åt staten att sköta om det kan det bli en dålig utveckling. Då har man sparat pengar utan att få ut något av det. Det kan ju bli så. Nollåren är också en hake. Det gamla ATP systemet tillät nästan tio nollår då man kunde studera, utveckla sig, få barn osv. Det finns inte nu. Det kommer att innebära oerhörda skillnader - särskilt för dem som redan har tagit ut sina nollår. Jag återkommer till mina 50-talister. De har kanske tagit ut sina nollår och har räknat med att hinna jobba 30 år för att full pension. Så kommer: Pang - 40 år! Det är ett svek mot dem som redan är litet äldre och som kommer in i det nya pensionssystemet för sent.
Fru talman! Ragnhild Pohanka talar om den långsiktiga hållbarheten och säger att det inte är hållbart för pensionärerna. Man kan inte veta den exakta nivån. Vi har hittills inte haft något långsiktigt hållbart system för pensionärerna. Får vi verklig ordning på ekonomin och strävar åt samma håll kommer det att bli bättre framöver än vad det har varit. Men vi kan inte garantera någonting. Det är självklart att man inte kan göra. Är ett tvångssparande bra? Om man har 18,5 % i avsättning med eller utan premiepensionen, är avsättningen lika stor för det. Det är ingen skillnad i det. Men premiepensionen inrymmer stora fördelar och stora möjligheter. När vi fick reda på att vi nu kanske lever längre än vad vi trodde var de flesta överens om att det var tur att vi fått en halv procent till avsatt just till premiepensionen för att kompensera för det. Detta är ett plus i kanten. Vi skall inte skrämma upp människor med att det är något negativt. Tvärtom är det bra för hela systemet och för de framtida pensionerna. Det ser vi av all erfarenhet hittills av fondsparande. Ragnhild Pohanka frågade om 50-talisterna. Jag skulle gott kunna hänvisa till Margit Gennser svar på det. Hon har tänkt igenom det ordentligt, och jag tycker att hon också hade ett bra svar. Om man gör uppehåll för studier får man pensionsrätt även för detta.
Fru talman! Det är klart att premiepensionen är både en risk och en chans. Men jag förstår inte varför man skall spela med pensionspengar som på Lotto. Hela den idén är litet halvgalen. Svenskarna tycker om att spela, och då förutsätter man att alla gör det. Jag har svårt att acceptera premiepensionsfonden. Dessutom är den väldigt dyrbar att handlägga. Det går åt mycket administrationspengar. Men det är kanske ändå en bisak. Jag vill återigen ställa en fråga. Man gjorde förut nollår, men nu finns de inte. Jag har stor respekt för Margit Gennsers kunskaper. Men jag vet att dessa nollår betyder oerhört mycket. Tänk på alla arbetslösa och ungdomar som inte har kommit in i systemet! Vad gör vi med dem? De vill väl inte skaffa sig nollår? Rose-Marie Frebran säger, fru talman, att de som studerar kommer in på något sätt. Men hur vet vi inte i dag. Rose-Marie Frebran är oerhört nöjd med systemet med nio pågående utredningar, broms och gas, och allt som man inte vet någonting om. Jag har svårt att förstå den förtjusningen över det här systemet när det inte är klart.
Fru talman! Vad gäller det sista tror jag inte att Ragnhild Pohanka hade varit mer nöjd om allting hade varit klart. Vi ser olika på detta. Vi vill ha olika system. Jag tror därför inte att det skulle ha hjälpt. När det gäller premiepensionen är det också att välja perspektiv att kalla det för att spela. De allra flesta människor kallar det för att investera genom att satsa kapital i näringslivet och utveckla det, vårt land och ekonomin i vårt land. Utan sådana kapitalinvesteringar skulle vi inte kunna klara vårt land. Att vi med våra pensionspengar skall kunna vara med är väldigt bra och positivt. Vi ser att facket när man väljer hur man skall göra med sina avtalspensioner kommer att göra just detta, eftersom det är bra att investera i företagen.

Fru talman! År 1913, 1959 och 1998. Tre viktiga årtal i Sveriges välfärdspolitiska historia. År 1913 fick vi allmän folkpension. År 1959 fattade riksdagen beslut om ATP efter en folkomröstning, och i dag den Pensionerna är ett mycket långsiktigt åtagande med verkan långt i framtiden och en fråga som berör alla generationer i vårt samhälle. Att lägga fram förslag om ett pensionssystem innebär att vi upprättar ett kontrakt mellan generationerna. Men för att det skall vara rättvist och hållfast måste vi finna en balans mellan kraven på goda pensioner och kraven från de förvärvsarbetande på rimligt konsumtionsutrymme och pengar till andra viktiga delar av välfärden som t.ex. barnomsorg, skola, hälso och sjukvård och äldreomsorg. Den balansen har vi nu sökt finna i det förslag till reformerat pensionssystem som förelagts riksdagen. Det som är det nya i förhållande till ATP-reformen för 40 år sedan är att fem politiska partier står eniga bakom ett allmänt, obligatoriskt pensionssystem som bygger på inkomstbortfallsprincipen. Det är inte vanligt att fem partier i riksdagen står bakom två propositioner från regeringen, men det är heller ingen vanlig fråga. Det är fråga om en grundsten i den generella välfärdspolitiken och den kanske viktigaste delen i det offentliga trygghetssystemet. Våra förslag kommer att påverka människors välfärd långt in i nästa århundrade. Det förslag som riksdagen har att behandla i dag är resultatet av ett mångårigt arbete. Några har varit med under hela arbetet. Andra har som jag kommit in senare och fått förmånen att vara med och slutföra det hela. Det har varit en lång process med mycket hårt arbete, men i en konstruktiv anda där alla och envar tagit på sig ett stort ansvar för att nå resultat. Vi har inte voterat oss ur de svåra diskussionerna. Vi har samtalat oss fram till alla beslut. Målet har varit att bli eniga, och då krävs också kompromissvilja. Vi, dvs. de fem politiska partier som står bakom pensionsförslaget, har tagit gemensamt ansvar för helheten. Det reformerade pensionssystemet är ett exempel på ett stabilt och långsiktigt trygghetssystem, både ekonomiskt och politiskt. En bra pension ger trygghet på äldre dagar, och därför är pensionsfrågan en så central välfärdsfråga. ATP, som kom år 1960, har förändrat tillvaron för flera generationer pensionärer, men förutsättningarna har efterhand förändrats. Antalet pensionärer har ökat, och många fler äldre lever allt längre. Ett gott betyg åt vårt samhälle, men det ställer stora krav på vårt pensionsåtagande. Tillväxttakten de senaste decennierna har varit lägre än vad ATP är konstruerat för, och om inget görs är AP fonderna tömda redan om 15-20 år. Taket i ATP systemet följer inte löneutvecklingen. Gör vi ingenting åt det utvecklas ATP till ett grundtrygghetssystem. Sambandet mellan avgift och förmån är dåligt. ATP-systemet har ingen automatik inbyggd som gör att det kan anpassas till dessa förändringar, utan det måste förändras genom politiska beslut. Redan i mitten av 80-talet började man se över ATP, men det ledde inte till några beslut. Det var först i början på 90-talet som arbetet tog fart, och det politiskt nya var att fem politiska partier gjorde upp om ett reformerat pensionssystem. Överenskommelsen innebär att det i dag råder en bred politisk samsyn kring att framtidens pensioner skall vara offentliga och obligatoriska. Bakom uppgörelsen år 1994 låg insikten att en genomgripande reform av pensionssystemet var nödvändigt för att skapa rättvisa mellan generationerna och ge trygga pensioner i framtiden. Den politiska uppslutningen bakom reformen är en av dess stora tillgångar. En förändrad riksdagsmajoritet innebär inte förändrade villkor och förväntningar. Det reformerade systemet kommer att vara politiskt stabilt även på lång sikt. Det i sin tur stärker ytterligare den ekonomiska stabiliteten i samhället. De ekonomiska aktörerna vet vad som gäller på detta viktiga område. Det blir en positiv spiral, och det är en av anledningarna till att vårt nya pensionssystem redan väckt internationell uppmärksamhet. Jag tror också att vi genom det nya pensionssystemet har gett Sverige en god möjlighet att vara konkurrenskraftigt i framtiden. Inom svenskt näringsliv kommer man att inse att man i det nya svenska pensionssystemet har fått en konkurrensfördel. Sverige borde i framtiden bli mer intressant att investera i, då vi kan visa att vi har funnit ett svar på en av de frågor som flertalet av de övriga västländerna har stora problem med. Fru talman! Det svenska samhället kommer att fortsätta förändras. Det kommer det reformerade pensionssystemet att tåla. Genom att låta systemets inkomster styra dess utgifter i stället för tvärtom kommer det att bli ekonomiskt stabilt. En lärdom av de senaste årens ekonomiska kris är att det är oerhört farligt att försätta landet i en situation där man måste låna till välfärden. Ett pensionssystem får aldrig riskera att gå bankrutt. I det reformerade pensionssystemet kopplas utgifterna till inkomsterna. Har de yrkesaktiva en bra löneutveckling så får pensionärerna mer. Är löneutvecklingen dålig får pensionärerna vara med och göra avkall på sin standard. Det blir därmed ett ekonomiskt stabilt system - ett generationskontrakt mellan dem som betalar avgifterna och dem som får pension. Pensionerna skall finansieras med 18 1⁄2 % av lönesumman - hälften arbetsgivaravgifter, hälften egenavgifter. Detta bygger på en avvägning mellan vad som skall gå till pensioner och vad som behövs till de förvärvsarbetande. Den avvägningen måste uppfattas som rättvis både av pensionärerna och av dem som arbetar ihop till pensionen om generationskontraktet skall hålla. I det reformerade pensionssystemet bygger pensionen på livsinkomsten och inte som i dag på de 15 bästa av 30 yrkesverksamma år. Dagens system har gynnat dem som arbetat i relativt få år och som har fått en god löneutveckling under 15 år. I det nya systemet står pensionen i direkt relation till vad man har arbetat ihop. Varje ytterligare arbetad timme ger ytterligare i pension - men med ett undantag. Det är ett undantag som alltför mycket kommit i skymundan i debatten men som är en viktig signal: Svartjobb ger ingen pensionsrätt. Eftersom varje timme räknas in i det nya systemet innebär varje timme svartjobb som byts mot en timme riktigt jobb högre pension. Fru talman! Ett pensionssystem kan aldrig kompensera alla de orättvisor som drabbat människor innan de blev pensionärer. Däremot har vi kompletterat livsinkomstprincipen med fördelningspolitiska inslag. Det viktigaste är garantipensionen, som ger en utfyllnad eller en lägsta garanterad nivå till den som har en låg intjänad inkomstgrundad pension eller som inte har tjänat ihop någon pension alls. Ett annat viktigt fördelningspolitiskt inslag är barnårsrätten, dvs. den tid då någon förälder är hemma med barnen. I det reformerade systemet ges en extra pensionsrätt utöver den som föräldrapenningen ger. Under det kommande året skall efterlevandepensionen, bostadstillägget och den övergångsvisa garantipensionen anpassas till det nya pensionssystemet. Det innebär att vi före millennieskiftet kommer att ha reformerat samtliga delar av det svenska pensionssystemet. Före sommaren 1999 kommer vi alla att få besked om vår intjänade premiepensionsrätt för åren 1995 1997 och möjlighet att under hösten 1999 få välja fondförvaltare. Senast i mars 2000 skall vi också få besked om våra pensionsbehållningar från 1960 och framåt enligt de nya reglerna. Riksförsäkringsverket räknar nu med att kunna ge alla en första preliminär pensionsprognos för åren 1960-1997 i samband med premiepensionsbeslutet under våren 1999. Det ger oss en information om vår egen pension som vi aldrig tidigare har kunnat få. Fru talman! Ett nytt pensionssystem är en stor och viktig händelse i en nations utveckling. Det skall stå för långsiktighet, överblickbarhet och stabilitet. Det har stor betydelse inte bara för den enskilda människans egen ekonomiska trygghet utan även för samhällsekonomin. Beslutet i dag i riksdagen är resultatet av många människors hängivna arbete - ofta ett mödosamt och otacksamt arbete i det tysta. Jag tänker på projektgruppen på Socialdepartementet och de tjänstemän på Finansdepartementet och våra myndigheter som tagit aktiv del i arbetet. Jag vill rikta ett stort, varmt tack till alla ledamöter, sakkunniga och experter i Genomförandegruppen och till de tjänstemän som starkt har bidragit till dagens historiska beslut. Till sist, fru talman, är det mycket glädjande att fem politiska partier enats om utformningen av morgondagens pensionssystem.

Fru talman! Statsrådet Klingvall och även andra ledamöter från Genomförandegruppen har utgjutit sig över och tackat alla människor som har arbetat så mödosamt med det nya pensionssystemet. Jag vill ta tillfället i akt och tacka alla dem utanför denna riksdag som har orkat hålla min låga brinnande vad gäller oppositionen i pensionssystemet. De har varit en hel del, och jag hoppas att de inte är besvikna på mig i den debatt som vi för i dag. Tack alla ni som har skrivit! Tack alla ni som har hört av er! Tack alla ni fackliga organisationer! Tack alla i kvinnorörelsen! Jag har några frågor till statsrådet Klingvall. Jag skulle vilja höra litet grand om garantipensionen som jag inte fick riktigt klart för mig på den hearing vi hade. Den olyckliga indexeringen på garantipensionen och den inkomstrelaterade pensionen innebär att om vi skulle ha otur eller vad vi nu skall kalla det, dvs. om det inte blir som Rose-Marie Frebran vill och vi får dålig tillväxt i några år, så kommer alltfler människor att bli beroende av garantipensionen. Den kommer då att belasta statsbudgeten. Jag undrar hur statsrådet tänker lösa det problemet. Vad jag förstår har man bestämt sig för att avgiften skall vara 18 1⁄2 % och att den också skall ge en rimlig nivå. Men det kan ju inträffa saker och ting som gör att man måste ändra sig. Jag vill veta vad som händer då. Jag skulle också vilja veta hur statsrådet har resonerat kring de kvinnor och även män som har nollår. Hur hänger detta ihop med resonemanget kring att lyckönska dagens unga?
Fru talman! Med all respekt för Ulla Hoffmann och den kritik som har kommit under debatten skulle det ändå vara intressant att få veta vilket Vänsterpartiets alternativ är till det förslag som vi nu har förelagt riksdagen. Ulla Hoffmann har under debatten talat väldigt mycket om pensionsnivåer och låga pensioner. Jag undrar vad Vänsterpartiet, som uppenbarligen vill hålla fast vid ATP-systemet, tänker göra åt det? Vad händer med ATP vid låg tillväxt - vid 1 % tillväxt? Jag har förstått att en handlingslinje är att förändra intjänandetiden till 20 av 30. Kommer det att räcka till för att klara de påfrestningar som ATP-systemet utsätts för? Vad betyder den förändring som Vänsterpartiet har föreslagit i sin reservation i pensionsnivåer? Jag vill fråga Ulla Hoffmann en sak till innan jag svarar på hennes frågor. Hur ser ett pensionssystem ut som är oberoende av tillväxt? Det var en synpunkt som hon lade fram i ett tidigare replikskifte. Hur skapar man ett sådant pensionssystem som är oberoende av tillväxten i samhället? Ulla Hoffmann frågade om nollåren. Nollåren, som kommer från den tid då man har barn under fyra år, kompenserar vi ju med barnår. Men nollår därutöver är ju en stor belastning för vårt nuvarande system. Skulle man tänka sig att alla hade tio nollår skulle vårt ATP-system kollapsa oerhört snabbt. Det nuvarande systemet förutsätter att de flesta jobbar mer än 30 år för att pengarna skall räcka.
Fru talman! Jag tar för givet att statsrådet har läst vår motion. Det vore ju inte bra annars. Där har vi faktiskt talat om vad vi anser och hur vi vill bygga upp vårt system. Vi har inte sagt att vi skall förlänga någon intjänandetid, utan vi säger 30 år i intjänandetid. Det vi förlänger är den beräkningsgrund som ligger för nivån på pensionen. Jag tror faktiskt att statsrådet håller med mig om det som är absolut nödvändigt att göra i ett pensionssystem oavsett hur det ser ut. Det finns två saker. Den ena är att först och främst se till att alla människor kommer i arbete. Det andra är att göra systemet anpassat till samhällsekonomin, om man nu skall utgå från systemet. Det har vi också gjort i vårt system. Jag tror att statsrådet är ganska säker på att vi faktiskt har gjort beräkningar så att vi står med båda fötterna på jorden. Jag har aldrig sagt att vi skall ha ett system som är oberoende av tillväxten. Jag har aldrig beskrivit det. Däremot har jag försökt att diskutera och debattera här att man inte skall gå ut och säga vissa saker. Statsrådet, Genomförandegruppen och pensionsarbetsgruppen har sagt att det här systemet kommer att bli lika bra och ge lika hög utdelning som allt annat och att man inte skall ändra så att det blir sämre för någon pensionär i hela Sverige. Nu har man i och för sig ändrat sig och säger att det skall i princip inte bli sämre för någon pensionär. Det är det jag menar. Man skall inte gå ut och säga saker och ting när man vet att man inte kan hålla det. Det har förstört en stor del av den debatt vi har haft om pensionssystemet. Genomförandegruppen och pensionsarbetsgruppen har tvingats till försvar jämt och ständigt. Jag tycker inte om att bli tillvitad saker och ting som jag inte har sagt.
Fru talman! Jag har läst Vänsterpartiets motion och också reservationen. Det ger inte mig någon ytterligare ledning i hur Vänsterpartiet tänker hantera ett bevarat ATP-system vid låg tillväxt och vad det får för konsekvenser. Handlar det om att sänka pensionsnivåerna, och i så fall hur mycket? Eller handlar det om att höja avgifterna? Eller är det så att vid låg tillväxt är det bara de förvärvsarbetande som skall ta smällen och inte pensionärerna? Det som gör vårt system så hållbart är ju att generationerna följs åt. Eftersom det är kopplat till löneutvecklingen i samhället innebär det ju, Ulla Hoffmann, att om det går bra för löntagarna blir det också hyggliga pensioner och vice versa. Blir det en dålig löneutveckling får också pensionärerna vara med och ta en sämre standard. Detta skapar ett generationskontrakt som gör att vi kommer att kunna klara olika tillväxttal i ekonomin. Vårt bekymmer med ATP är ju att ATP inte klarar tillväxttal under 2 % utan att det får mycket stora konsekvenser. Eftersom Vänsterpartiet vill bevara ATP - visserligen vill man förlänga de 15 åren till 20 - undrar jag hur ni tänker hantera frågan om låg tillväxt i ekonomin.
Fru talman! Marianne Samuelsson kommer att tala litet mer om vårt system snart. Jag har några frågor till statsrådet. Det har sagts att ingen skall få lägre pension än i dag. Men det gäller alltså inte dem som bor i de 36 kommuner som i dag har högre kommunalskatt än 33:50. Hur är det med ministerns utsago i det här fallet? Häromdagen sade ministern att pensionsavgifterna skall vara 18,5 % av livsinkomsten. Men så är det inte. Det är 18,5 % av litet drygt 90 000. Det kan göra en ganska stor skillnad på pensionerna. Hur är det med dessa två frågor?
Fru talman! Vad jag förstår frågar Ragnhild Pohanka först om garantipensionen. När det gäller garantipensionen klarar vi t.o.m. den kommun som i dag har den högsta kommunalskatten, nämligen Gullspång som ligger på litet över 34 kr. Det blir alltså en bättre pension för alla när det gäller garantipensionen. Ragnhild Pohanka står ju för ett förslag som är helt annorlunda än både det som vi fem politiska partier har kommit fram till och det som Vänsterpartiet står för, nämligen ett grundskydd. Hur ser egentligen Miljöpartiets kostnadsberäkning och finansiering ut för grundskyddet? Såvitt jag förstår måste det initialt bli en mycket kraftigt utökad kostnad att införa detta. Miljöpartiets syn på det framtida pensionssystemet är ju väldigt avvikande mot övriga politiska partiers här i riksdagen. Jag undrar också hur människors pensionsskydd skall lösas? Varför säger Miljöpartiet nej till inkomstbortfallsprincipen? Varför är det då, vilket det ju måste bli, de privata försäkringsbolagen som skall stå för människors pensionsskydd?
Fru talman! Det gör de ju till en stor del i dag också. Det är ingen skillnad. Vi har inte sagt att någon människa skall garanteras en hög nivå, men hon skall ha en grundskyddsnivå. Den får man ta ansvar för själv. Vem kan göra det då? Jo, det är de som är goda inkomster. De andra kan inte ta något ansvar och har inte råd att ta försäkringar i alla fall. Jag menar att dessa människor alltså kan ta det ansvaret. Sedan vill jag fråga om en annan målkonflikt som gäller mellan garantipensionens prisindexering och ålderspensionens löneutvecklingsindexering. Dessa kan ju divergera. Vad gör man då? Kommer man att göra som tidigare då man tillförde pensionstillskott och hyresbidrag? Då blir det ju ungefär lika lappat och lagat som det har varit nu. Det är väl det man måste dra till med. Man kan ju inte tänka sig att människors grundskydd när det gäller garantipensionen är likadant för alltid. Då kommer det ju att finnas krav på att även de som bara har garantipension skall få en litet förhöjd levnadsstandard.
Fru talman! Garantipensionen kommer ju att prisindexeras eftersom vi måste garantera att de som uppbär grundskyddet också får full kompensation för prisökningarna. Bostadstillägget fyller ju i dag funktionen att hjälpa till att få en hygglig standard. Så kommer det att vara i framtiden också. Vi håller just nu på att se över hur bostadstillägget i det reformerade systemet skall anpassas till detta. Sedan gällde det den inkomstgrundade pensionen och att det där finns en löneindexering. Om det blir en god utveckling i samhället med en god tillväxt kommer ju alltfler att klara sig på sin inkomstgrundade pension och behöver inte få någon garantipension eller bara en liten utfyllnad av garantipensionen.

Fru talman! Det är flera frågor i det här pensionssystemet som inte är lösta än. Andra talare har också pratat om det. Det gäller t.ex. utformningen av den populära bromsen eller gasen. Det handlar om hur stor överföring vi skall göra av AP-fonderna till statsbudgeten. Det handlar om pensionsrätt för studier. Det handlar om efterlevandepensionerna osv. Det handlar också om avgiftsväxlingen. När vi hade den offentliga utfrågningen för ett tag sedan sade man från regeringshåll att det här var frågor av mer teknisk natur. Jag tänker ta upp frågan om avgiftsväxlingen. Även om många anser att det är en teknisk fråga tycker jag att det finns ett ganska stort mått av politiskt sprängstoff i just den frågan - kanske just därför att den inte är avgjord i dag, vilket den kanske borde vara. I betänkandet står det att den uppgörelse om avgiftsuttaget som Genomförandegruppen gjorde i januari i år ligger fast, i varje fall fram till vårvintern 1999. Då, säger man, skall man komma med ett färdigt finansieringsförslag, och det tror jag är bra. Men fram till dess ligger den allmänna pensionsavgiften på Man skriver också i betänkandet att det är väldigt viktigt att frågan får sin lösning för att reformen skall verka trovärdig. Det kan jag i och för sig ställa upp på. Det är viktigt. Jag måste dock vända mig till Maj Klingvall att väljarna så här före valrörelsen borde informeras om huruvida man fr.o.m. år 2000 skall betala höjda egenavgifter, dvs. betala mer pengar på sin lön varje månad? Jag tror att kanske framför allt låg och medelinkomsttagarna i det här landet är väldigt intresserade av att få svar på den frågan. Får man mindre kvar i plånboken när Genomförandegruppen är klar med sin finansiering av den här reformen? Jag skall ta upp litet av bakgrunden. Det är framför allt barnfamiljer och människor med lägre inkomster som har varit de ekonomiska förlorarna under 90 talet. Den uppfattningen har vi inom Vänsterpartiet. Jag läste en undersökning, kanske inte så vetenskaplig men ändå, som Konsumentverket publicerade för någon vecka sedan och som befäster precis det vi säger: Det är barnfamiljerna och familjerna med låg inkomst som har blivit 90-talets förlorare. En av orsakerna till att dessa grupper har förlorat är just införandet av egenavgifter - förut i form av sjukförsäkringsavgift, i dag i form av pensionsavgift - som till sin konstruktion är ogynnsamma för låginkomsttagare. Det handlar inte bara om låginkomsttagare. Det handlar också om kommunsektorn, som har gått miste om skatteintäkter under en lång rad av år på grund av detta. Jag är av uppfattningen att låginkomsttagarna har förlorat. Jag skulle vilja citera vad regeringen skrev i vårpropositionen under rubriken Fördelningspolitiken: "Tvärtemot vad många befarat, pekar fördelningspolitiska analyser på att krisen och budgetsaneringen har klarats av med en bevarad relativt jämn fördelning av de ekonomiska resurserna. Genom välfärdspolitiken har bördorna av den djupa ekonomiska krisen och saneringen av de offentliga finanserna i huvudsak fördelats rättvist." Jag håller inte riktigt med om den beskrivningen. Fru talman! Det här är en väldigt stor fråga och en väldigt stor reform. Jag har valt att begränsa mig till en liten del: själva finansieringen. Vänsterpartiet har också en reservation i den här frågan där vi för en diskussion om huruvida det skulle vara möjligt att sluta använda egenavgifter som finansieringskälla och i stället övergå till beskattning via statsskatten. Fru talman!

Fru talman! Jag har i flera år försökt få besked från Vänsterpartiet om hur man menar att en avgiftsväxling, dvs. att byta en arbetsgivaravgift via en lönehöjning till en egenavgift, påverkar fördelningspolitiken i landet och kommunalskatterna, vilket brukar vara de två vanligaste argumenten. Jag har försökt ett antal gånger i dag med Vänsterpartiets inledare i den här debatten, Ulla Hoffmann. Nu har jag förstått att det är Marie Engström som sitter inne med Vänsterpartiets svar på den här punkten. Därför ställer jag frågan till Marie Engström: Om man har en årsinkomst på 200 000 kr, för att ta ett exempel jag tidigare nämnt i dagens debatt, och höjer den med 10 %, dvs. 20 000 kr, och sedan får betala en egenavgift som är precis lika stor, är då 200 plus 20 minus 20 något annat än 200? Om det är precis samma sak, dvs. det som finns kvar efteråt och skall beskattas, är det väldigt svårt att förstå var fördelningspolitiken och kommunalskatterna kommer in. Men jag tror att jag nu kanske äntligen får svaret.
Fru talman! Första delen av Bo Könbergs fråga gällde egenavgifter kontra arbetsgivaravgifter, om jag förstod frågan rätt, och egenavgifternas påverkan på den enskilde löntagaren. Det här är ju en avgift som löntagaren skall betala på sin inkomst. Att inkomsten sjunker, jämfört med om det handlar om en arbetsgivaravgift eller en social avgift av det slaget, tycker jag därför är ganska uppenbart. Sedan gällde det påverkan på kommunernas ekonomi och kommunalskatten. I och med att egenavgifterna är avdragsgilla sjunker ju skatteinkomsterna för kommunerna. Skatteunderlaget sjunker - det är väl också ganska uppenbart. Sedan hade Bo Könberg ett räkneexempel. Jag vet inte om jag uppfattade alltihop, för det gick oerhört snabbt. Men om man betalar en egenavgift har man en utgift. Om man sedan får göra avdrag för samma egenavgift motsvarar ju den förtjänst man gör på det avdraget det procenttal som man betalar i skatt. Något annat svar har jag inte på den frågan.
Fru talman! Jag vet inte om jag blev så mycket klokare. Det är ju inte så att jag för första gången i dag ställer de här frågorna till Vänsterpartiet, utan det har jag gjort i snart sju år. Därför borde de väl inte komma så väldigt överraskande för någon - allra minst för Vänsterpartiets huvudtalare i dag, som ju var med i pensionsarbetsgruppen på den tiden det begav sig. Det jag försökte säga, och har försökt säga i en mängd år i denna kammare och på andra ställen, är att det förstås blir olika effekt om det är fråga om en ren höjning av någon av de befintliga skatterna i landet, exempelvis det som ibland har kallats egenavgifter, eller om man växlar. Min fråga gällde växlingen. Jag skall försöka upprepa frågan, om än kanske med successivt mindre förhoppning om ett svar: Om arbetsgivaravgifterna sänks och detta växlas in i en lika stor lönehöjning för löntagarna som sedan betalar en lika stor egenavgift, påverkar det då den skatt som var och en betalar? Det är den ena frågan. Den andra frågan är: Påverkar det kommunalskatterna? Jag tycker mig ha försökt bevisa, jag vet inte hur många gånger nu, att det förstås inte är så. Det räkneexempel jag tog, och som jag möjligen läste upp snabbt när jag tog det för tredje gången i dag, skall jag nu försöka ta långsammare den fjärde gången: Om man har en industriarbetarlön på litet drygt 15 000 kr i månaden har man alltså en årsinkomst på 200 000 kr. Så slipper arbetsgivaren en del av arbetsgivaravgiften, lönen höjs med - för enkelhets skull - 10 %, dvs. med 20 000 kr, och sedan får vederbörande skyldighet att betala en egenavgift som är lika stor, dvs. 20 000 kr. Frågan är: Har Marie Engström något annat svar på vad 200 plus 20 minus 20 är än 200?
Fru talman! Det var många siffror. Jag skulle nästan vilja säga att det här är en hypotetisk fråga. Vad jag vet kommer ju inte arbetsgivarna att höja lönerna. Det var något av det första som Arbetsgivareföreningen sade när det gällde avgiftsväxlingen. Annars kan jag i och för sig hålla med Bo Könberg om detta. Men det är realitet. Det tror jag Bo Könberg vet lika bra som jag. Men jag måste konstatera att det inte finns någon i kammaren från Genomförandegruppen som vill svara på mina frågor: Hur skall ni finansiera detta? När skall ni komma med det beskedet? Hur kommer det att se ut? Varför kommer ni inte med beskedet före valrörelsen? Hur skall låg och medelinkomsttagarna veta hur mycket de kommer att ha kvar i plånboken om ett år?

Fru talman! Det här är en viktig debatt, och den har pågått under några timmar. Jag tycker kanske inte att den har varit helt tydlig och klargörande om vad förslaget till det nya pensionssystemet innebär för löntagarna. Det är fortfarande mycket otydligt vilken pension man en gång kommer att få. Bakom Miljöpartiets syn på förslaget finns det en historia. Vi började redan förra gången vi satt i riksdagen, 1988, att säga att ATP-systemet inte är ekonomiskt hållbart. Det går inte att ha ett system som bygger på en tillväxt som vi inte kan garantera. Då var det ganska litet intresse från övriga partier att över huvud taget diskutera det. Man tyckte att ATP systemet var perfekt. Det gick visst att finansiera. Vi skulle ha tillväxt för all evighet osv. Sedan kom ett EU-medlemskap, och med det kom en insikt om att ATP-systemet skulle bli mycket kostsamt i förhållande till den rörliga arbetsmarknaden. Då blev det plötsligt ett annat intresse för att ändra pensionssystemet. Det är säkert nödvändigt att göra det, men frågan är om det är nödvändigt att göra det så oerhört komplicerat och krångligt och så dyrt. Fortfarande tycker jag mig kunna se att det blir svårt att finansiera, samtidigt som väldigt många grupper får betydligt lägre pension än de i dag förväntar sig att få. Dessutom bygger systemet, som jag ser det, på en gammal syn på hur arbetsmarknaden och framtiden kommer att se ut. Man talar fortfarande om raka rör mellan antalet år som man skall arbeta och den pension man får. Helst skall man jobba litet längre och litet mer, för då får man ännu mer pension. Samtidigt kan vi i dag ganska tydligt se att det är mycket svårt för många grupper att få plats på arbetsmarknaden. Tekniken går framåt, och antalet arbetare blir färre och färre. Det får naturligtvis också konsekvenser för pensionssystemet. Det vi tydligt har kunnat se är att framför allt kvinnor kommer att missgynnas, återigen, skulle jag vilja säga. Kvinnor har lägre lön och har uppenbarligen mer hänsyn att ta än män, vilket gör att man prioriterar annorlunda och därmed inte heller kommer upp i samma nivåer när det gäller intjänandepoäng. Jag tycker att det vore intressant om man var tydligare från gruppen om fem partier som är överens om vad det här faktiskt innebär. När man börjar räkna på det kan man ganska tydligt se att väldigt många får betydligt lägre pension än de skulle få med ett grundtrygghetssystem, som Miljöpartiet vill genomföra, dessutom till en större kostnad. Vårt grundtrygghetssystem bygger på att vi gemensamt skall bära en grundtrygghet för alla. Den skall vara så pass stor att man kan klara sig på den. Men vill man ha någonting utöver det får man köpa sig försäkringar, ha avtalsförsäkringar eller på annat sätt finansiera det. Vi tycker inte att det är samhällets gemensamma ansvar att finansiera guldkanten i pensionssystemet. Däremot en grundtrygghet. Det är därför som vi vill ha en annan modell än den som ni nu tänker rösta igenom. Om man tittar på kostnaderna för detta kan vi enligt våra beräkningar se att på sikt kommer vårt grundtrygghetssystem att kosta ungefär 25 miljarder mindre än vad det som nu skall röstas igenom kommer att kosta. Det kommer inte att ske med en gång. Men vi räknar med det inom några år framöver, i samband med att ATP-systemet fasas ut och det blir allt större grupper som också behöver vård och omsorg. Som vi diskuterade på förmiddagen kommer grupperna äldreäldre att öka i antal. Det kommer naturligtvis också att öka kostnaden. Då tror vi att det är oerhört värdefullt att ha de här 25 miljarderna för att bekosta vård och omsorg i stället för att bekosta ett komplicerat pensionssystem, som ändå inte ger pensionären mer i ersättning än vad en grundtrygghet ger. De stora grupperna får inte mer, utan snarare mindre. Det bör ni vara mycket tydliga med. Det känns mycket märkligt att man hela tiden framhåller det som att man har byggt upp ett nytt ATP-system, men med en lägre kostnad, men också med ungefärligen lika bra ersättning på sikt. Det kan inte jag se att det kan bli för majoriteten av pensionärerna. Det kommer att bli så för en del av dem, men inte för majoriteten. Det är anledningen till att vi vill ha ett annat system, som vi tror på, som vi ser är långsiktigt hållbart och som skulle vara bättre för samhällsekonomin. Det skulle vara betydligt enklare, inte minst administrativt, därför att människor kan planera för sin pension utifrån att alla vet vad den kommer att ligga på. Det är tyvärr inte så med det system som skall röstas igenom. Dessutom skall administrationen för det nya systemet enligt uppgift kosta 1 miljard per år. Det är rena vansinnet att man skall ha ett så komplicerat system att man behöver ha så stora administrativa kostnader för att klara det. Då vore det väl bättre att ha ett förenklat system, som också skulle gå att genomföra utan att man får den här effekten. Det är grunden till Miljöpartiets förslag. Det är det vi tror på är långsiktigt hållbart. Det skulle hålla många år framöver. Det är ett sådant pensionssystem som vi behöver i dagens samhälle.

Fru talman! Jag måste fråga Marianne Samuelsson vad som enligt Miljöpartiets förslag till grundtrygghetssystem kommer att hända med det pensionsskydd som människor har arbetat ihop hittills. Skall ni använda de pengarna till vården i stället? Innebär ert förslag att ni skall ta ifrån människor det som de hittills har tjänat in som pensionsrätt? Jag tycker att det är en oerhört central fråga. Vad händer med människors intjänade pensionsrätter med När det gäller kostnaderna, Marianne Samuelsson, fungerar den garantipension som vi nu har förelagt riksdagen som en utfyllnad till den intjänade pensionen. Men ni skall ha någon sorts lika belopp för alla, vilket i så fall snarast innebär en fördyring på 25 miljarder än en besparing på 25 miljarder.
Fru talman! Jag var tydligen inte tillräckligt tydlig när jag förklarade hur vårt system skulle fungera. Vi tar naturligtvis inte från någon ATP-poäng. Vi ser det som den guldkant som man har sparat till och skall få behålla. Utfasningen av ATP-systemet blir på samma sätt som med ert system, att de som har betalat in får behålla ATP och de som inte har betalat in får hitta andra försäkringsmodeller om de det vill. Vi har inte några pengar över i morgon i vårt system, det sade jag också, utan det här kommer att ge överskott jämfört med det nya pensionssystem som föreslås ungefär när ATP-systemet har fasats ut, om 25 år. Det är då vi också vet att de stora grupperna äldre äldre kommer att finnas i vårt samhälle. Det är då vi behöver extra resurser för att också klara det. Den här modellen är noga genomtänkt, den har funnits med i vårt program under många år. Vi ser det som en betydligt bättre modell än den som nu ligger på riksdagens bord därför att den är långsiktigt ekonomiskt hållbar. Det är det stabila system som vi behöver för att klara pensionerna framöver.

Fru talman! Jag känner mig inte alls lugnad av Marianne Samuelssons svar. Det saknas någonting där, absolut. Hur skall den här guldkanten finansieras i form av att man skall behålla de intjänade ATP rättigheterna? ATP är inget fonderat system utan ett fördelningssystem som ju bygger på att man betalar in sina avgifter som går ut i ATP-pension. Det här stämmer inte, Marianne Samuelsson. Jag vill ha en bättre redovisning. När det gäller själva finansieringen har jag sett att ni har en reservation som också faller in i det här mönstret. Man undrar hur ert system skall verka. Ni vill behålla AP-fonden. Vad skall den spela för roll i ert grundskydd? Skall grundskyddet vara avgiftsfinansierat, eller skall det vara skattefinansierat via statsbudgeten? Hur skall pengarna räcka till att finansiera både ATP som redan är intjänad och grundskyddet? På mig låter det som att det här är ett väldigt dyrt system, ett väldigt orättvist system. Det kommer inte att omfördela alls på det sätt som ATP gör i dag och som det kommande pensionssystemet kommer att göra. Jag har väldigt svårt att förstå vad det är som gör att Miljöpartiet säger nej till ett inkomstbortfallssystem när det gäller pensionerna. Varför är det de privata bolagen som skall stå för tryggheten på äldre dagar? Jag tror inte att våra äldre vill lägga ansvaret för den tryggheten till så stor del på de privata försäkringsbolagen som Miljöpartiets modell innebär.
Fru talman! Det är intressant att statsrådet är så intresserad av vårt förslag nu. Det hade kanske varit värt att läsa vår motion på det här området, där vi har redogjort väldigt noggrant för hur vårt system skall fungera. ATP skall också enligt ert system fungera ett bra tag framöver. Det är ingen skillnad jämfört med vårt system. Privata bolag för att finansiera guldkanten finns egentligen också i ert system. Vad är den nya modellen att vi skall spela på börsen, om inte just privata system? Vad händer t.ex. om börsen inte går så bra när man har satsat sina pengar? Börskrascher har inträffat i tidernas historia tidigare och kan förmodligen inträffa igen, och då är väl det system som ni nu vill genomföra inte särskilt stabilt. Det vi vill ha är en grundtrygghet som är skattefinansierad. Det måste ingå i vår sociala rättvisa att vi faktiskt gemensamt bär och skattefinansierar pensionerna. Det är den modellen vi vill ha. Vad man vill ha utöver det vi gemensamt klarar av att bära finns det andra modeller för. Det kan vara avtalsförsäkringar, sparande i privat modell eller vad man nu finner för väg att spara. Men med vårt system vet jag att jag har grundtryggheten när jag blir gammal oavsett om jag råkat vara arbetslös några år. Med er modell vet jag att om jag är arbetslös några år tappar jag omedelbart en hel del av de poäng som jag sedan skall kunna tillgodoräkna. Vad har jag då? Ja, i princip en väldigt låg grundtrygghet som inte räcker till och som kommer att innebära väldigt mycket besvär för gamla människor.

Fru talman! Jag skall här redovisa utskottets betänkande vad gäller premiepensioner, och jag börjar med att yrka bifall till utskottets hemställan i SfU13 i denna del. Vi socialdemokrater vill ha ett stabilt pensionssystem och en trygg ålderdom. Därför har vi medverkat i den fempartiuppgörelse som nu ligger klar för debatt och beslut i riksdagen. Av den avgiften på 18,5 % som går till pensionen används större delen, dvs. 16 %, till att betala samma års pensioner, ett s.k. fördelningssystem. Denna del går direkt till dagens pensioner och innebär att den som förvärvsarbetar i dag betalar till dagens pensionärer. Den resterande delen, dvs. 2,5 %, sparas och förräntas individuellt. Den inbetalade avgiften, premien, fonderas och pensionen kallas premiepension. Vi fem partier är överens om att ha en premiepension. Vi är också överens om hur den skall vara konstruerad och förvaltas. Eftersom det finns två partier i kammaren som inte vill se det reformerade pensionssystemet i denna konstruktion väljer jag att kort beskriva hur premiepensionen skall fungera enligt överenskommelsen och utskottets betänkande. Fru talman! Premiepensionssystemet skall vara uppbyggt som en allmän pension med en försäkringsmässig struktur med en försäkringsfunktion knuten till staten. Det är en konstruktion som garanterar trygghet och stabilitet. I regeringens proposition och i vårt betänkande framgår det tydligt att premiepensionssystemet är utformat så att det omfattas av egendomsskyddet i 2 kap. 18 § regeringsformen. Det har framförts farhågor att premiepensionen inte skulle vara nog skyddad gentemot t.ex. ändrade majoriteter i riksdagen och att det skulle förändras av politiska beslut. Att förhållandet mellan staten och den enskilde bygger på en förvaltningsrättslig reglering skall enligt utskottets uppfattning inte innebära att intjänad premiepensionsrätt skall kunna påverkas av politiska beslut med retroaktiv verkan. En ny myndighet, premiepensionsmyndigheten, skall inrättas den 1 juli 1998 med uppgift att fungera som en försäkringsgivare. Utskottet tillstyrker regeringens förslag till lag med vissa bestämmelser om premiepensionsmyndigheten, även kallad PPM, och att myndigheten skall inrättas den 1 juli 1998. PPM skall för varje pensionssparare föra ett premiepensionskonto som visar utvecklingen av tillgodohavandet. PPM skall stå under tillsyn av Riksförsäkringsverket och Finansinspektionen. Socialförsäkringsutskottet delar den bedömningen att försäkringsfunktionen bör handhas av en nyinrättad myndighet. Enligt utskottets mening har de utredningar som genomförts visat på svårigheterna att lägga försäkringsfunktionen på redan befintliga myndigheter. Vänsterpartiet anser att PPM:s verksamhet måste omges med en lagstiftning. Utskottet delar regeringens förslag i propositionen. PPM skall bedrivas efter försäkringsmässiga principer, och därför kommer delar av försäkringsrörelselagen, FRL, att göras tilllämpliga på myndigheten genom att man i lagen med vissa bestämmelser för PPM hänvisar till FRL. Verksamheten i PPM kommer att bekostas med avgifter, och det ställer stora krav på genomlysning och kostnadskontroll. Därför skall denna verksamhet bedrivas i en myndighet så att man är skyldig att också följa det statliga regelsystemet för redovisning och kapitalförvaltning. Fru talman! Ålderspensionsavgifterna betalas in successivt under intjänandeåret. Eftersom man inte kan föra över medlen till en fondförvaltare förrän pensionsrätten är fastställd, dvs. i slutet av året därpå, behövs det en tillfällig förvaltare. PPM skall då placera pengarna på konto hos Riksgäldskontoret. Under denna tillfälliga förvaltning är det önskvärt med en hög avkastning, men också ett lågt risktagande, trygghet och en god betalningsberedskap. Avkastningen från den tillfälliga förvaltningen skall ges till de försäkrade och läggas till deras pensionsrätt. Utskottet föreslår därför att 8 kap. 1 § i LIP - lagen om inkomstgrundad ålderspension - ändras så att regleringen av den föreslagna förenklade beräkningsmetoden utgår. Därigenom ges möjligheter att fördela räntan med utgångspunkt från den avkastning som rent faktiskt är att hänföra till ett visst intjänandeår. Den enskilda har rätt att välja i vilken form hon eller han vill placera sina pensionspengar. Men valet är frivilligt, och om man inte väljer placeras pengarna i Premiesparfonden inom Allmänna pensionsfonden. Under 1999 kommer medborgarna att få ett brev där de uppmanas att välja hur de vill att pengarna för inkomståren 1995-1997 skall placeras. Om man inte väljer en privat förvaltare föreslås att PPM skall placera medlen i en nyinrättad fond inom Allmänna pensionsfonden - Premiesparfonden. Reglerna här är samma som för privata fondförvaltare. Utskottet tillstyrker detta förslag samt förslaget om vilka regler som skall gälla för fonden. För att underlätta uppbyggnaden av Sjunde AP-fondens styrelse bör den emellertid kunna inrättas formellt redan den 1 För att möjliggöra detta föreslår utskottet en ändring i ikraftträdandet av bestämmelserna i förslaget till lag om ändring i lagen om reglemente för Allmänna pensionsfonden. Det kan vara många som är tveksamma till att spara sina pensionsmedel i aktier. Därför är det viktigt att poängtera att man kan välja fondförvaltare efter hur man vill att pengarna skall placeras. Vänsterpartiet skriver i sin motion att man är kritisk till premiepensionssystemet, bl.a. därför att man anser att det blir en överflyttning av den ekonomiska makten till privata kapitalinstitut. Jag vill därför särskilt poängtera att den enskilda har stor möjlighet att genom sitt val av fondförvaltare styra på vilket sätt pengarna placeras. Om man inte är nöjd kan man när som helst byta fondförvaltare. Utskottet vid framhålla vikten av att PPM aktivt verkar för en prisreduktion i samband med att ett avtal sluts med fondförvaltarna - detta med tanke på att premiepensionssystemets kostnader måste begränsas. Uttag från premiepensionen kan man göra helt eller delvis från det att man fyllt 61 år. Vilket månadsbelopp man får utbetalat beror på hur mycket man har på sitt premiepensionskonto och den beräknade medellivslängden. Man kan också välja att inte ta ut premiepensionen eller skjuta upp uttaget. Om man börjar göra uttag kan man också göra uppehåll. Genom att man skjuter upp uttaget blir den framtida månatliga utbetalningen större, eftersom kapitalet delas på färre år. Fru talman! Eftersom det nya ålderspensionssystemet bygger på livsinkomstprincipen, dvs. att varje intjänad krona får betydelse för pensionens storlek, skall ett uttag av premiepensionen inte påverka möjligheten att tjäna in ny pensionsrätt i premiepensionssystemet. Pensionerna kommer att grundas på det sparande och den avkastning som finns på premiepensionskontot. Detta innebär enligt grundalternativet att tillgodohavandet på kontot är placerat i värdepappersfonder även under pensionstiden och att de månatliga pensionsbeloppen uttrycks som värde av ett visst antal fondandelar. De månatliga utbetalningarna av pensionen kommer således att variera i storlek med förändringarna i fondandelarnas värde. Möjligheten att gå över till sparande i räntefonder, något som skall ske redan från pensioneringen, kan minska variationen. Men det skall finnas en möjlighet för den som vill att pensionen skall utgå med ett garanterat belopp att gå över till en traditionell livränteförsäkring tillhandahållen av PPM. Utskottet tillstyrker den föreslagna utformningen av livränteförsäkringen, men anser att det är viktigt att regeringen fortsätter överväga eventuella möjligheter att införa en delvis övergång till livränta. Då det är väsentligt att PPM:s kostnader hålls nere vill utskottet också påtala vikten av att PPM i varje fall i ett inledningsskede anlitar utomstående för det praktiska hanterandet av dessa livräntor om det bedöms vara billigare och effektivare. Fru talman! Inom premiepensionssystemet skall det finnas en möjlighet att välja ett efterlevandeskydd. Det skall vara frivilligt, och kostnaderna skall bäras av dem som väljer skyddet. Efterlevandeskyddet skall finnas som en möjlighet både före och under pensionstiden. Det är viktigt att poängtera att efterlevandeskyddet i premiepensionen är frivilligt och utformat som en ren riskförsäkring. Det kan inte ersätta ett generellt efterlevandeskydd, som är nödvändigt för att ge ekonomisk trygghet för efterlevande. Fru talman! Jag har i mitt anförande försökt att undvika för många detaljer och ändå ge ledamöterna en bra information om premiepensionssystemet. I vissa detaljer är det reformerade pensionssystemet komplicerat och svåröverskådligt. Det ställer stora krav på rak och enkel information till landets medborgare.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

Fru talman! Siw Wittgren-Ahl börjar med att tala om att hon vill förklara och informera om vad det handlar om eftersom det finns två partier som inte tycker om premiereserven. Vårt avstånd från permiereserven handlar faktiskt om ideologi och inte om brist på information. Vi tycker att det faktum att vi går ifrån ett stort offentligt sparande till ett privat sparande är en stor del av det ideologiska systemskiftet. Det kommer att innebära att varje människa skall ha sin egen aktieportfölj och att man skall tänka på sig själv i pensionshänseende. Den kollektiva tanke som hittills har präglat våra socialförsäkringssystem kommer att upplösas. Den maktförskjutning som jag diskuterade i mitt anförande förstår Siw Wittgren-Ahl tydligen inte. Hon säger att vi har rätt att flytta pengarna precis när vi vill. Men det är ju det som är grejen! Vi har ett stort kollektivt ägande i dag. Vi har ett stort solidariskt ägande i AP-fonderna i dag. Genom att flytta makten över till de privata kapitalinstituten, där var och en måste tänka på sin egen del av pensionssystemet, åstadkommer vi självklart en maktförskjutning från det offentliga till det privata. Det handlar om så mycket som en tredjedel av pensionssystemet. Varje människa måste tänka på avkastningen. Den skall bli så hög som möjligt, för det handlar om min pension och inte om någonting annat. Då försvinner den solidariska tanke som har funnits i ATP-systemet och som finns bakom AP-fonderna. Jag har alltså svårt att förstå att socialdemokraterna kan ta så lättvindigt på den ekonomiska maktförskjutning som nu sker.
Fru talman! Jag tycker inte att det är någon maktförskjutning. Jag tycker att vi fortfarande har ett offentligt sparande. Det viktiga med premiepensionen och det reformerade pensionssystemet är att vi fortfarande har ett offentligt pensionssystem i samhället.
Fru talman! Siw Wittgren-Ahl tycker inte att det finns någon maktförskjutning, och hon tycker inte att det händer något när vi dränerar AP-fonderna. Om Siw Wittgren-Ahl fortfarande hävdar att det finns ett stort offentligt sparande måste det finnas ett uppenbart missförstånd. Antingen är det jag som inte begriper, eller så är det Siw Wittgren-Ahl. En kompromiss i detta läge skulle ju förstås vara det som de fackliga organisationerna har börjat fundera över. Det gäller det experiment som pågår i Kanada, där de fackliga pensionsfonderna ägnar sig åt etiskt sparande och där löntagarna har kontroll över sina pengar. Det är en kompromiss, men jag vidhåller fortfarande att AP-fonderna är bättre. Jag vidhåller fortfarande att Siw Wittgren-Ahls och Genomförandegruppens förslag om premiereserven innebär en stor maktförskjutning av ägandet av pengarna.
Fru talman! Premiepensionssystemet är inte ett privat obligatoriskt sparande, utan premiepensionen räknas som ett offentligt sparande.
Fru talman! Våra barn är morgondagens föräldrar. I övermorgon är de pensionärer och far och morföräldrar. Vi måste lämna ett bra liv åt våra barn och barnbarn. Det är bara inom de ramar som naturen sätter som vårt samhälle under en längre tid kan upprätthålla välstånd och välfärd. Det är inte för sent men det är bråttom. Ju längre förändringen dröjer, desto djupare blir problemen och desto svårare blir omställningen. Den tidsmarginal som vi hade i går har redan minskat. Tiden rinner som sand mellan fingrarna. Vi accepterar inte utvecklingen mot det här privata sparandet, utan vi menar att det är ett solidariskt överförande till gemensamma pensioner som det handlar om. Vägen till framtiden går inte via börsvinster, anser vi i Miljöpartiet. Vägen till framtiden går i stället genom människors hjärtan och solidaritet. Finns modet, kraften och viljan, då finns det också en framtid där alla får vara med och dela på det som vi har sparat för, alltså de som inte längre är i verksam ålder.
Fru talman! Solidariteten i denna överenskommelse är faktiskt att man mellan fem partier har lyckats träffa en överenskommelse om det framtida pensionssystemet. Det gör att det går att till morgondagens generation tryggt överlämna åtminstone något slags pensionssystem så att man vet att man har någon trygghet.
Fru talman! Jag delar inte den uppfattningen men jag tycker att det är bra gjort av er att kunna komma överens. Det hedrar er att ni har kunnat närma er varandra och få till stånd en överenskommelse. Men jag ser helt andra bilder av framtiden än de fem partierna gör, och det är att man skall skydda alla från att bli utan, från att bli strandsatta. Därför skall man ha ett grundskydd. Men sedan har vi övriga, utan grundskydd. De som har mycket pengar kan få en litet bättre pension i dag men de kan också planera för en bättre pension. De allra flesta, troligtvis långt fler än hälften, kommer dock att hamna på en garantipensionsnivå med bostadsbidrag. Får man litet högre lön, trappas bostadsbidraget eller pensionen av. Därför kommer många att leva på det sättet. Dessutom kan det bli en dålig utveckling. Vi vet också att pensionerna för en och samma person - jag kan inte dra allt det nu - kan variera mellan 9 500 och över 13 000 kr vid en tillväxt om 0,3 % eller 0,5 %. Det är alltså en oerhörd variation här. Jag har förståelse för att man måste inkomstanpassa men man har inte talat om för folk att det blir på det viset. Människor har ingen aning om att deras pension på 12 000-13 000 kr kan bli bara 9 500 kr vid en dålig tillväxt. Man borde kanske ha tänkt efter om det accepteras eller inte.
Fru talman! Det hedrar Ragnhild Pohanka att hon kan se det positiva i att man faktiskt träffar en uppgörelse. När det gäller framtidens pensioner tror vi på en positiv utveckling av Sverige. Vi tror på framtiden.
Fru talman! Det var en målande beskrivning av hur premiepensionssystemet fungerar och av de olika alternativ som man har att välja bland. Jag tycker dock att det var rena Bingolotto så som detta beskrevs. Det handlar om att välja fondförvaltare, om möjligheter beträffande livränteförslag osv. Jag vet inte exakt hur allting var.

Fru talman! Jag höll nästan på att säga till Marianne Samuelsson att hon fått bingo. Enligt propositionen är det så premiereservspensionen skall utformas. Om undersköterskan och storleken på den andel i premiereserv som man får går det inte att uttala sig. Det beror ju på utvecklingen i de här fonderna och på hur aktivt man arbetar eller hur aktivt den fond arbetar som man väljer.
Fru talman! Det är ungefärligen vad jag väntat mig. 2,5 % skall alltså sparas i ett system utan att man har en aning om hur mycket man får ut. Det känns förmodligen väldigt tryggt och väldigt bra för många av dem som i dag har låg inkomst och som har svårt att ekonomiskt få det att gå runt på den inkomst de har. Dessutom kan de inte få ett besked om vad premiepensionssystemet kommer att innebära för deras pension. De vet dock att pengar måste sättas undan. Dessutom skall man välja en fondförvaltare. Möjligen kan man ha ett livräntesystem. Inte ens i fråga om livräntesystemet gick det tydligen att få fram en uppgift om vad detta innebär i pengar för den framtida undersköterskans pension. Jag tycker att det är ganska alarmerande att det enligt socialdemokraterna är ett så tryggt och bra system när man inte ens kan få fram en siffra. Det måste väl ändå gå att få fram en ungefärlig siffra, för ni har väl räknat på konsekvenserna av detta för undersköterskan med sina 10 000 kr i månaden. Hur skall ni annars få undersköterskan att vara motiverad att vara med i det här spelsystemet och sätta sig ned och räkna på om hon skall ha en privat fondförvaltare, om hon skall gå efter livränteförslaget eller vad hon nu skall göra? Hon måste väl i all sin dar få en bild av vad konsekvenserna av detta blir. Åtminstone borde det gå att få ett litet tips om vad vinsten kan bli med det här systemet. Det kan man ju få på Bingolotto. Där finns det i alla fall uppgifter om nivån för hur mycket man kan vinna om man är den lycklige vinnaren.
Fru talman! Marianne Samuelsson, en gång om året kommer besked att lämnas om hur mycket man har på de här fonderna.

Fru talman! När vi har diskuterat frågan om ett kommande pensionssystem har det ofta talats om ett enkelt, lättförståeligt och stabilt system. Men efter att ha lyssnat på dagens debatt inser man att det inte är så enkelt. Möjligen är systemet mycket stabilt och även ett allmängiltigt system men det finns också väldigt mycket av komplikationer i det. När stora transfereringssystem skall förändras är det bra om det får ta tid. Det har i dag visat sig att det när det gäller pensionssystemet ändå inte har funnits tillräckligt med tid. Dock har man lagt ned så pass mycket tid på detta att man vet riktlinjerna för den framtida pensionen. Den här gången har det dock inte varit tal om någon folkomröstning, utan fem partier har kunnat komma överens. En pension som ger rätt till en trygg ålderdom har varit utgångspunkten. Då har vi haft överseende med att beslutet har dröjt och att föreliggande förslag inte ger besked i alla frågor som rör den framtida pensionens utformning. Centerpartiet tog redan i mitten av 80-talet initiativ till en rapport där vi förespråkade en grundtrygghet i pensionssystemet. Där ville vi också ha möjlighet till ett premiereservssystem och ett pensionsunderlag som inte missgynnar arbetare med låga inkomster. Vi slogs också för detta med vårdår. I stort sett har vi genom det beslut som i dag tas lyckats fullfölja våra tankegångar. Skyddet för den människa som vi ibland kallar svag har varit grundläggande för Centerpartiets hållning i pensionsfrågan. Vår kamp för de s.k. undantagandepensionärerna, som inte kunde erhålla pensionstillskott, visade klart på vårt sätt att skydda svaga grupper som utan egen förskyllan inte fått del av samhällets skyddsnät. Att själv kunna delta i placeringen av de medel som sparas för en framtida pension är ett nytt och spännande inslag. Det gäller även för dem som förespråkar en grundtrygghet i pensionssystemet där man också kan ha egna pensionsförsäkringar vid sidan. Det är mycket stimulerande och förvisso ett inslag i börsvärlden som kommer att få positiva effekter. Men det är klart att några kommer att välja placeringar som innebär en låg avkastning eller en mycket dålig sådan. Hur möter vi då detta? Klagomål kommer med all säkerhet. Människor är inte vana vid att ta ett så långtgående ansvar i det samhälle vi levt i till dags dato. Nu får man ta det ansvaret, och det ger naturligtvis effekter. Jag tycker att man på många områden redan tidigare skulle ha kunnat lägga ett större ansvar på människor också för den framtida försörjningen. Ingen skall behöva missa premiereservssparandet på grund av att man har en ovilja att själv placera sina pengar. Samhället tar det ansvaret med ett starkt krav på god förräntning men med försiktighetsprincipen för ögonen. Utskottet har också starkt poängterat att administrationskostnaderna för de pengar som tas in till premiereserven skall vara låga och att pengarna skall placeras med hög avkastning. Sedan skall förhoppningsvis de penningplacerare som anlitas visa samma goda vilja när det gäller administrationen av dessa stora summor pengar. Fru talman! Med det kommande pensionssystemet med en garantipension i botten borde det inte finnas risk för snedfördelningar. Alla kommer att vara medvetna om de pensionsvillkor som gäller. Garantipensionens utformning missgynnar inte deltidsarbetande, vilket är glädjande. ATP-systemet har missgynnat kvinnors pensioner där låg ATP-poäng som blivit följd av ett deltidsarbete har påverkat den framtida pensionen genom marginalskatteeffekterna. Jag har mött åtskilliga besvikna kvinnor som först efter pensioneringen har förstått det. De lever i dag på existensminimumnivå och har inte några möjligheter att ändra på sin ekonomiska situation. Garantipensionen kommer att reduceras av olika andra inkomster. Det gäller inkomstgrundad ålderspension liksom utländsk inkomstrelaterad pension samt änkepension från ATP. Tjänstepensioner påverkar däremot inte garantipensionens storlek, vilket är en fördel. Bostadstilläggens utformning är ännu inte klar. En särskild utredare kommer med ett förslag i ett senare skede. Det kan tyckas som en svaghet att inte alla detaljer ännu är lösta i ett kommande stort pensionssystem. Men det finns särskilda skäl till att så inte är fallet. I det arbetet måste inriktningen vara att människor även efter pensioneringen kan bo kvar i ett ordinarie boende så länge hälsa och krafter medger detta. När det gäller bosättningsbegreppet för erhållande av garantipensioner måste det klarläggas vad som händer med personer som tjänstgör som missionärer, präster eller på andra tjänster i mer än tre år och sedan återvänder hem. Lönen har betalats från svensk arbetsgivare, men bosättningsbegreppet styr pensionsvillkoren. Arbetsgivaren fortsätter troligtvis att betala pensionsavgifter, så det medges inte något utrymme för andra alternativa lösningar för att skydda den framtida pensionen. Jag hoppas att detta kommer att klarläggas ytterligare. Vi arbetar i allt större utsträckning utomlands under kortare perioder, och då måste våra pensionssystem ta hänsyn till detta om vi arbetar utanför EU-länder. I propositionen förs ett resonemang kring dessa problem. Någon särlösning för anställda inom trossamfund eller andra hjälporganisationer presenteras inte. Personer utsända av staten har ett mer heltäckande skydd när det gäller möjlighet att tillgodoräkna sig tjänsteår för att erhålla garantipension. Regeringen håller dock öppet för en omprövning i samband med förslaget till en ny socialförsäkringslag. Jag hoppas att man då tar hänsyn till dessa människors särskilda behov. Det rör sig trots allt om en tämligen liten grupp. Delvis löser garantipensionen problemet för de äldre invandrarna som kommer att kunna tillgodoräkna sig viss tid grundad på bosättningstid i det egna hemlandet för andelar i garantipensionen. Denna möjlighet öppnades vid årsskiftet 1997 och kommer att finnas kvar. Fortfarande kvarstår problemen rörande äldre invandrares försörjning. Vårt utskott har i olika tillkännagivanden påpekat detta för regeringen som dock ännu inte kommit med någon lösning. Till vissa kommuner har särskilda statsbidrag fördelats för att minska socialbidragskostnaderna. Men det har inte löst de ekonomiska problemen för alla kommuner. Att man inte kan ta ut garantipensionen före 65 års ålder finns det goda skäl för. Många har i dagens pensionssystem gjort s.k. förtida uttag och inte varit fullt medvetna om att den lägre pensionen då är livslång. Detta har drabbat många kvinnor som i olika yrken inte känt att de har orkat arbeta fram till 65-årsåldern. Deras pension har blivit för låg. På något sätt måste dock möjligheterna till ersättning lösas om man av olika skäl inte orkar vara kvar i arbetslivet. Förtidspensionens framtida utformning löser förhoppningsvis även detta problem. Fru talman! Centerpartiet är tillfreds med den lösning som nu föreligger för ett framtida pensionssystem. Garantipensionen med beskattningsrätt som andra ersättningar skapar förutsättningar att bättre planera för ålderdomen. Jag yrkar därför bifall till regeringens proposition 152 och det betänkande från socialförsäkringsutskottet som behandlar pensionssystemet i framtiden.

Fru talman! I Vänsterpartiets förslag till nytt pensionssystem är en del en beskattad garantipension på samma nivå som den regeringen föreslår. Det innebär dock inte att vi accepterar regeringens förslag till 100 %, och vi har därför i vår motion yrkat på en del förändringar. Jag kommer att beröra en del av dem i mitt anförande. Enligt beräkningar kommer en så stor andel som 40 % av befolkningen att omfattas, helt eller delvis, av garantipensionen. Det kommer att bli en dålig utdelning för ett helt arbetsliv för många. I och för sig har dilemmat med vilket socialförsäkringssystem som helst alltid varit att se till dels att det finns ett bra grundskydd i botten för dem som av olika anledningar inte kan förvärvsarbeta, dels att det alltid skall löna sig att arbeta. Den ekvationen gick inte ihop i det nuvarande systemet, och den går inte ihop i det nya systemet heller. Men med tanke på utvecklingen av kvinnors förvärvsfrekvens kan vi alltid hoppas att det så småningom blir allt färre som inte förvärvsarbetar. Det finns dock ett stort problem med finansieringen av garantipensionen. Genom att garantipensionen är värdesäkrad och den inkomstrelaterade ålderspensionen knyts till bl.a. löneutvecklingen kan konsekvensen bli - om Sverige har flera dåliga år i följd - att alltfler blir beroende av garantipensionen, med en hårdare belastning på statsbudgeten som följd. Vänsterpartiet hade önskat att regeringen och Genomförandegruppen hade tagit detta på litet mer allvar än man har gjort, i stället för att enbart säga att det är ett stabilt och säkert system. Enligt regeringens förslag kommer alla, även de som är födda före 1938, att omfattas av garantipensionen. För dem som är pensionärer i dag innebär det att folkpension, pensionstillskott osv. skall omvandlas till en beskattad garantipension och övergångsvis benämnas garantipension. Det kommer dock att bli väldigt viktigt att bevaka utformningen av den övergångsvisa garantipensionen. Först skulle inte någon få sämre pension, nu skall i princip inte någon få sämre pension. I riktlinjerna skulle tjänstepensionen räknas av mot garantipensionen. I det nu föreliggande förslaget skall den inte räknas av. Men det är tydligen inte helt självklart att den inte skall räknas av i den övergångsvisa garantipensionen. Vi uppskattar att regeringen nu som utgångspunkt för omvandlingen har en kommun med 34 % kommunalskatt. Men det finns kommuner som har en något högre skatt, och det kan komma att finnas det i framtiden. Vänsterpartiet anser att regeringen bör stå fast vid sitt pensionslöfte - att inte någon skall få sämre pension än den pension de har i dag. Vi i Vänsterpartiet kommer inte att släppa denna fråga utan följa den noggrant. Så till Vänsterpartiets ändringsförslag. Jag vill ta upp garantipensionens avräkning mot ATP-delen i änkepensionen, invandrades rätt till garantipension samt möjligheten för låginkomsttagare att utnyttja erbjudandet att gå i pension vid 61 års ålder. Först invandrades garantipension. För att få hel garantipension skall man ha varit bosatt i Sverige i minst 40 år. Det innebär att de som kommer till Sverige efter 25 års ålder inte kommer att få full garantipension. Regeringen diskuterar en tudelad garantipension och lägger över problemet på en särskild utredare som skall göra en översyn av vissa frågor gällande socialtjänstlagen och socialtjänstens uppgifter. Eftersom vi vet att detta är en fråga som alla partier vill ha en lösning på accepterar vi det förslaget tills vidare. Men egentligen är det inte ett bra förslag. Det bästa hade varit om regeringen hade tagit ett helhetsgrepp på problemet, nämligen att det följer olika social trygghet beroende på statusen på de invandrades uppehållstillstånd. Med uppehållstillstånd på grund av humanitära skäl följer automatiskt sämre social trygghet än med flyktingstatus. De som har det får tillgång till den sociala trygghet som svenskar har. Det enklaste hade förstås varit att vi ändrat i den lagstiftningen, eftersom alla partier tycks vara överens om att detta måste få en lösning. Jag vill särskilt peka på att utredarens förslag också måste innehålla en lösning för alla de invandrare som redan i dag är pensionärer och som inte har full folkpension och tvingas söka socialbidrag. Det tudelade förslag som diskuteras av regeringen har ingen retroaktiv verkan, och om riksdagen inte ytterligare vill belasta kommunerna bör man ge regeringen i uppdrag att återkomma med ett förslag som även gäller retroaktivt. Utskottsmajoriteten ägnar sig i betänkandet åt litet historieskrivning och berättar att man redan 1992 gav den då sittande regeringen i uppdrag att hitta en lösning på frågan. Det är nu 1998. Sex år har gått, och frågan är fortfarande lika aktuell. Vänsterpartiet konstaterar att utskottsmajoriteten tydligen anser att det är normalt att riksdagen skall behöva vänta i sex år när landets folkvalda har gett regeringen i uppdrag att hitta en lösning på en fråga. Fru talman! Den andra frågan jag vill resa är låginkomsttagares möjlighet att gå i pension vid 61 års ålder. Vänsterpartiet har fått beräkningar från utredningstjänsten som visar att det endast är en chimär att lågavlönade skall kunna gå i pension vid 61 års ålder. Förutom att pensionen blir låg mellan 61 och 65 års ålder blir den med det sätt regeringen föreslår att beräkningen skall ske livslångt låg. Regeringens förslag innebär en livslångt låg pension efter ett livslångt arbete. Utskottsmajoriteten försäkrar visserligen i betänkandet att det visst skall beviljas förtidspension efter 61 års ålder. Jag känner mig trots det mycket orolig, eftersom denna riksdag samtidigt har beslutat att kriterierna för förtidspension endast skall vara strikt medicinska och regeringen i förtidspensionspropositionen föreslår att hänsyn inte skall tas till det naturliga åldrandet. Att socialförsäkringsministern i TV säger att de som tvingas gå skall kompenseras gör mig faktiskt inte ett dugg lugnare, eftersom samma minister trots JämO:s kritik införde att kriterierna skulle vara strikt medicinska, vilket innebär att alla förslitningsskador utesluts. Vänsterpartiet anser att riksdagen bör avvisa regeringens förslag och uppdra åt regeringen att återkomma med ett förslag som ger låginkomsttagare en verklig chans att gå i pension vid 61 års ålder. Så, fru talman, till änkepensionerna. Regeringen och Genomförandegruppen föreslår att garantipensionen skall räknas av mot ATP-delen i änkepensionen. Man föreslår att tjänstepensionen inte skall avräknas, och det tycker vi är bra. Desto mer obegripligt blir då förslaget att den övergångsvisa änkepensionens ATP Artikel 119 om lika lön i Romfördraget behandlar också allt som härrör från arbetslivet, även pensioner. Det finns inga undantag för dessa principer för förmåner som rör anställningsförhållanden. Det gäller, genom Barberfallet, både offentliganställda och privatanställda. Genom att ATP-delen i änkepensionen har ATP-koppling har artikel 119 i Romfördraget förmodligen också bäring på regeringens och Genomförandegruppens förslag om att garantipensionen skall räknas av mot ATP-delen i änkepensionen. Även efterlevandepensionen skall enligt domar i fallen Vänsterpartiet anförde EG:s likabehandlingsdirektiv vad gällde den delade pensionsrätten, och det visade sig att vi hade rätt. Det skulle nog inte vara så dumt om regeringen prövade sina förslag på socialförsäkringsområdet mot EG-rätten. Efter folkomröstningen kom Nej till EU med en ny paroll: Skyll inte på mig - jag röstade nej! Vänsterpartiet avvisar regeringens förslag om att garantipensionen skall avräknas mot ATP-delen i änkepensionen. Fru talman! Jag står självfallet bakom Vänsterpartiets alla reservationer, men för tids vinnande yrkar jag bifall endast till reservation 5 under mom. 11, reservation 18 under mom. 28 och reservation 19

Fru talman! När jag har suttit och lyssnat på företrädare för partierna i pensionsuppgörelsen har det gått upp för mig att ett demokratiskt system som bygger på partier tydligen inte är så bra. Ändå vill vi gärna exportera det systemet till de nya demokratierna i Europa. Lyckan här tycks i stället vara att flera partier gör upp i slutna rum och att förslagen är garanterade att gå igenom, eftersom de är beslutade redan innan de är utformade. Så har det fungerat med pensionsfrågan sedan våren 1994. Sedan dess har hälften av riksdagens ledamöter bytts ut, men det har inte satt några spår. Demokratin har inte kunnat tränga igenom. År 1994, när det nya pensionssystemet presenterades för riksdagen för första gången, talade man mer om de mål som från början var så viktiga för det nya systemet. Det skulle t.ex. vara enkelt och genomsynligt, så att det var möjligt att anpassa sitt arbetsliv till önskad pensionsnivå. Att det inte alls blev så förstår man av att Lagrådet anser att förslaget är ofullständigt och ofullgånget, krångligt och komplext, svårtolkat och svårt att överblicka. Det nya systemet skulle också vara rättvist. De sociala satsningarna skulle riktas till dem som bäst behöver dem. Hur det blev med detta kan man utläsa av pensionen för vårdår. De som inte behöver förvärvsarbeta under åren med småbarn får upp till tio gånger så hög pension för sina vårdår som de som arbetar heltid medan barnen är små. Premiepensionen skulle från början kunna tas ut under en kortare tid efter pensioneringen, liksom privata pensionsförsäkringar, men det har nu ändrats så att den måste tas ut under hela den återstående livstiden. Därför går inbetalade pensionspengar från avlidna i låglönegrupperna, som har den kortaste medellivslängden, till de socialgrupper som lever längre. Pensionssystemet skulle också befrämja arbetslinjen. Barnåren är ju ett exempel på motsatsen. De ökade marginaleffekterna i det nya systemet är ett annat. Man måste tjäna mer än 18 000 kr per månad under 40 år för att få högre pension än de får som bara erhåller grundskyddet därför att de t.ex. arbetat svart eller försörjts av annan. Det nya pensionssystemet blir ett grundtrygghetssystem för mer än hälften av befolkningen. Ett annat mål var att stärka sambandet mellan avgifter och pensionsförmåner på individnivå. Den enskilde lovades mer i pension för varje ny intjänad krona. Detta motverkas av ett annat mål, nämligen att det nya systemet skall bli stabilt genom att avgifterna ligger fast, genom att pensionernas storlek kommer att följa de yrkesaktivas reallöneutveckling och genom ett delningstal som anpassar pensionernas storlek efter den demografiska utvecklingen. Stabiliteten framställs som en fördel för de blivande pensionärerna, när det i själva verket betyder att pensionerna blir lägre när fler pensionärer skall dela på pensionssystemets årliga avgifter. Detta sker med automatik. En "broms" är under utredning, som skall kunna minska pensionerna ytterligare vid behov. Detta har kallats manipulation i det nuvarande systemet. Den enskilde kommer inte på förhand att kunna veta hur stor pensionen blir, men enligt Socialdepartementets beräkningar kommer de nya pensionerna att bli lika höga som de nuvarande eller högre. Dessa beräkningar präglas av en orealistisk optimism när det gäller tillväxt, reallöneökning och börsutveckling. Jag anser att informationsmaterialet inte är gjort för att ge svenska folket en rättvisande bild av det nya pensionssystemet, utan för att sälja fempartiuppgörelsen till en dåligt informerad allmänhet. Skälet till att ett helt nytt pensionssystem måste införas sägs vara att ATP-systemet "brakar ihop" vid en låg tillväxt och med ett ökat antal pensionärer. Avgifterna sägs vid låg tillväxt behöva höjas med ca 10 %. ATP-systemet har gett ett växande överskott under de år det varit i bruk. AP-fonden innehåller nu omkring 700 miljarder kronor, trots att den ekonomiska tillväxten under krisåren varit extremt låg och trots att 22 miljarder från löntagarfonderna togs bort 1991 och ytterligare 50 miljarder sedan 1995 satts av till premiereserven. Avgifterna till ATP-systemet är lika stora som till det nya systemet men har täckt mycket mer än vad som ingår i det nya, tack vare att en del av avkastningen årligen har kunnat användas. AP-fondens kapital skall nu överföras till statsbudgeten för att täcka underskottet i det nya pensionssystemet under ett övergångsskede. Vad det nya pensionssystemet sedan kommer att kosta och hur underskottet i framtiden skall finansieras redovisas inte. Statskassan kommer att belastas med ökade kostnader om nära 80 miljarder per år från 1999 genom att den nya garantipensionen, förtidspensionerna, efterlevandepensionerna, pensioner för vårdår, m.m. nu skall finansieras av statskassan. 45 miljarder per år skall tas från AP-fondens kapital de två närmaste åren och tillföras statsbudgeten. Därefter skall ett nytt beslut tas om engångsöverföring eller fortsatt årsvis överföring. När AP-fonden är tömd - och det kan inte dröja så länge, om man skall ta 45 miljarder per år - skall statskassan betala underskottet. Det betyder att löntagarna - staten själv har inga pengar - då får betala med höjda skatter. Alternativet är drastiskt sänkta pensionsnivåer, eftersom avgifterna skall ligga fast. Hur hög den höjningen blir i förhållande till den angivna tioprocentiga avgiftshöjningen för ATP systemet har vi inte fått reda på. Socialdepartementets prognoser och beslutsunderlag har kritiserats hårt av myndigheter och experter för att underlaget är bristfälligt och saknar kvalificerade konsekvensanalyser. Viktiga delar av pensionsreformen är ännu inte klara, och därför skjuts reformen fram. Beslutet kommer inte att fattas förrän under nästa valperiod. Det är klart att detta är besvärande, men det är kanske samtidigt också hoppfullt, eftersom det ger mer tid att reagera. Alltfler, främst ATP-pensionärer, kommer att kräva besked av ansvariga politiker om vad det nya pensionssystemet innebär för dem. Många yngre personer kommer att vända sig till försäkringskassorna. Där vill man gärna lämna informationen personligen, eftersom man anser att det är viktigt att tala om att det är prognoser och inte bestämda besked man kan bidraga med. När det gäller premiepensionen blir beräkningarna rena gissningar. Ingen kan ju säga hur en individ lyckas med sitt sparande, om avkastningen blir bra eller dålig eller om man har tur eller otur vid val av fonder och aktier. Försäkringsbolagen har naturligtvis ett intresse av att informera om de nya pensionerna. Vid individuella samtal och i sin marknadsföring framhäver de att pensionerna i det nya systemet kommer att bli mycket lägre än vad vi hittills har varit vana vid från det offentliga pensionssystemet. De presenterar kalkyler för den enskilde med utgångspunkt i dennes egen situation utan glädjekalkyler. Resultatet blir ytterligare ett försäljningsargument för privata pensionsförsäkringar. Privat pensionssparande har stadigt ökat under hela tiden arbetet pågått med det nya pensionssystemet. Det visar att förtroendet för offentliga system är i sjunkande. Detta kan bli början till slutet för den generella välfärden i Sverige. Det beror till stor del på hanteringen av pensionsfrågan. Uppgörelsen har blivit viktigare än innehållet. Fru talman! Jag kan inte ställa mig bakom det föreliggande förslaget till nytt pensionssystem. Det har alltför många väldokumenterade brister. Jag kommer därför att lägga ned min röst.

Fru talman! Karin Wegestål har ju länge varit motståndare till pensionsreformen och har räknat upp en stor mängd olika punkter som jag inte hinner besvara under min tvåminutersreplik. Jag tänkte dock ta upp två saker. Den ena gäller den inledande kritiken mot att partier gör upp om saker och ting. Det är klart att det finns ett spänningsfält i ett fritt samhälle för politiska partier mellan när man skall slåss och när man skall försöka komma överens. När det gäller sådana saker som långsiktiga pensionsregler tycker jag att det är bra att man kommer överens. Jag tycker därför inte alls som Karin Wegestål att man skall kritisera de berörda partierna för att de har gjort ett seriöst försök att jämka samman sina olika synpunkter hellre än att upprepa det som hände i slutet på 50-talet, då den ena sidan med en nedlagd rösts majoritet drev igenom sina regler mot halva befolkningen. Om detta kan man ha olika uppfattningar. Jag har deklarerat min, och jag har lyssnat på Karin Wegeståls. När man i övrigt lyssnar på den mängd invändningar som Karin Wegestål har mot det nya pensionssystemet är det svårt att förstå annat än att det nuvarande är alldeles utmärkt och att det kommande bara har nackdelar. Fullt så förenklad är förmodligen inte Karin Wegeståls syn, men det som jag skulle vilja veta är om jag har fattat rätt att Karin Wegestål försöker varna svenska folket både för att pensionerna i framtiden blir sämre och för att kostnaderna för dem kommer att bli högre. Jag har uppfattat inlägget på det viset. Eller är det bara så att Karin Wegestål vill spela på alla tangenterna på pianot samtidigt? Har jag uppfattat det rätt, vore det intressant att höra hur det logiskt kan vara både så att pensionerna skulle bli sämre och kostnaderna för samhället större.
Fru talman! Det sista är en fråga som väl egentligen inte skall ställas till mig utan till Bo Könberg. Jag skulle vilja svara på det sättet att det när det gäller ATP-systemet finns ett pensionsbetänkande från 1990 där man kan se vilka tankar som fanns om att anpassa ATP-systemet till framtiden. Att man gör ett systemskifte och gör sig av med ATP-systemet är en politisk fråga, inte en praktisk fråga. Det har gått att här få majoritet för detta, och det får vi naturligtvis böja oss för. Det underliga är dock att väljarna inte har fått lov att komma in och säga någonting om detta. Man har kommit med ett förslag före 1994 års val och ett i år före valet, och väljarna får inte vara med. Det förstår jag, eftersom man nu har fått en sådan räddande ängel i debatten i dag som Anna Christensen. Också hon tycker att man inte skall låta väljarna få säga sitt ord i valrörelsen. Hon tycker att det skulle vara en mardröm, och det är naturligtvis en uppfattning som delas av partierna i uppgörelsen. Jag är mycket mån om demokratin och vill att vi inte skall sätta oss i slutna rum utan faktiskt ge människorna möjligheter att avge sina synpunkter.
Fru talman! Det låter ju vackert att vara för demokratin, och jag är i och för sig övertygad om att Karin Wegestål i likhet med mig är för demokratin. Det är inte det som vi diskuterar utan om det är någonting värdefullt för de nuvarande pensionärerna och de kommande pensionärerna i att regelsystemet fastställs i relativt bred enighet och att det därför är mycket större sannolikhet för att det kommer att bestå än om det kommit till med en enstaka rösts majoritet. Den frågan svarade Karin Wegestål inte på. På min fråga om det som Karin Wegestål i dag och sedan flera år tillbaka har ägnat sig åt är att försöka tala om för folk att det skall bli både så att pensionerna blir lägre i framtiden och kostnaderna för samhället blir större - dvs. en logisk orimlighet - så säger hon till mig att hon inte vet det utan att hon vill ställa den frågan till mig. Jag hoppas att det förelåg en missuppfattning. Om det är så, kanske jag kan få ett svar i den andra replikomgången.
Fru talman! Vad gäller den första frågan, om den breda enigheten, skulle jag vilja säga att ATP systemet är ett alldeles utmärkt exempel på att man kan få ett system som fungerar mycket bra. Det har fungerat i 40 år trots att det togs med bara en rösts övervikt. Folket var intresserat av det här systemet. Folket i Sverige vet väldigt litet om detta. Enligt den SKOP-undersökning som kom nyligen har 75 % ingen aning om vad det handlar om. När det gäller kostnaderna skulle jag gärna vilja få svar på den fråga jag har ställt om hur pensionerna skall betalas när man har tömt AP-fonderna därför att dessa har använts till underskottet i det nya pensionssystemet. På den utfrågning som vi hade ställdes frågan från en annan ledamot i utskottet, inte från mitt parti utan från ett annat parti. Också han ville gärna veta om det blir skattehöjningar eller vad det blir. Avgiftshöjningar kan det ju inte bli, eftersom avgifterna ligger fast. Det finns bara två alternativ: skattehöjningar eller ytterligare sänkta pensionsnivåer.

Herr talman! Det förslag som har lagts fram, och som kanske antas, om ett reformerat pensionssystem är faktiskt i hög grad ett grundtrygghetssystem. Det har flera konstaterat. Man tar hänsyn till inkomstgrundad pension, garantipension och bostadstillägg. Det är först vid ganska höga inkomstnivåer som man ser en tydligare - men fortfarande svag - inkomstkoppling. Det förvånar inte oss i Miljöpartiet. Vi har länge insett att det måste finnas ett sådant system om det skall vara hållbart på längre sikt. Skillnaden mellan vårt förslag och det nu liggande förslaget är en fråga om hur enkelt och tydligt det skall vara. Det har framkommit under dagen i debatten att det förslag som majoriteten har lagt fram är krångligt, svårgenomskådligt, behäftat med mängder av detaljer och kommer att leda till en omfattande byråkrati. Det finns beräkningar från Riksrevisionsverket som visar att det kommer att kosta 1 miljard om året att administrera systemet. Det är väl ändå bortkastade pengar om det går att hitta ett enklare system? Det går naturligtvis. De i de högre inkomstlägren kan med fördel utnyttja andra försäkringar för att få litet mera. En övergång till ett grundtrygghetssystem ger också vinsten att det går att hamna på en bättre nivå för de sämst ställda. Hur mycket bättre beror på hur mycket ekonomiskt utrymme vi är beredda att ha. Vi har i vårt förslag inledningsvis räknat med ungefär samma kostnad som i dag. De som har tjänat in ATP-poäng skall självklart behålla dem. Det blir en infasning av grundtrygghetssystemet. Det går inte att få allt på en gång. Det är därför som regeringens beräkningar av vårt förslag är felaktiga. Man glömmer bort någon mening från vår motion och räknar ut att det skulle kosta mer, dvs. man tar inte hänsyn till den infasning vi föreslår. Det där är naturligtvis ett debattknep som är litet trist och dumt. Det gör att debatten blir dålig. Människor får inte klart för sig skillnaderna. Bakom vårt ställningstagande ligger ideologiska ställningstaganden. Vi menar att samhället skall stå för den grundläggande tryggheten, men skall inte befrämja att de som har högre inkomster också får högre ersättning. Det ser vi inte som en samhällelig uppgift. Det är ett ideologiskt ställningstagande. Vi menar att samhällets ansvar är att se till att det finns ett bra skyddsnät i botten och att det verkligen skall vara bra. Rent ideologiskt vill vi ha tydliga och genomskinliga, lättfattliga system. Det är en förutsättning för en väl fungerande demokrati att medborgarna begriper ersättningssystemen. Jag undrar hur många som kommer att begripa detta? Det var inte många som begrep det gamla ATP-systemet. Detta blir inte lättare. Det är inte bra ur demokratisynpunkt - även om det finns en och annan i denna församling som är duktig, väl påläst och kan alla finesser. Vårt alternativ innebär att grundtrygghetsnivån hamnar på 9 300 kr per månad före skatt för ensamstående - uträknat i 1996 års penningnivå. Det blir naturligtvis litet mer, men inte någon större skillnad. Inflationen är låg. I det här har vi räknat in en basbostadskostnad på 2 200 kr. Om man har högre bostadskostnader än så skall det finnas möjligheter att få bostadstillägg. Vi räknar med att i de flesta fall kommer det inte att behövas. På det sättet förenklar vi frågan om bostadstillägget. Det är ett viktigt syfte med vårt förslag, dvs. ett enkelt och tydligt system. Resultatet blir, jämfört med det resultat som majoriteten för fram i sitt förslag, att det blir mer pengar för dem med lägre inkomster. Brytpunkten hamnar kring 14 000 kr, ungefär där medelinkomsten ligger i dag. De som tjänar mer än medelinkomst får till att börja med något lägre pension i vårt förslag. Det är först vid inkomster på ca 20 000 kr som det blir en markant skillnad. Vi menar att i de inkomstlägena finns de ekonomiska förutsättningarna att ta tilläggsförsäkringar om man vill hålla sig med en högre pension. Herr talman! Det är viktigt att inse att det handlar om att ha ett tydligt och hållbart system. Det är bara att konstatera att majoriteten har graviterat till något som liknar ett grundtrygghetssystem. Det är inte alls raka rör mellan inkomst och pension. Det är den ekonomiska nödvändigheten som har tvingat fram detta. Fast man har tydligen inte riktigt insett vad man gör att döma av den debatt som har varit tidigare i dag. Kanske kommer den insikten med tiden. Det är också viktigt att sådana förändringar som vi föreslår genomförs successivt, så att de intjänade ATP-poängen verkligen ges ut. Det innebär att grundskyddsnivån som vi föreslår på 9 300 kr i 1996 års penningvärde fasas in successivt - naturligtvis av kostnadsskäl. När systemet är fullt genomfört, om 25-30 år, innan ATP-systemet är fullt avvecklat, kommer pensionssystemet att kosta ca 25 miljarder mindre. Det är inte oväsentligt. Vid den tidpunkten kommer vi att ha betydligt högre kostnader för äldreomsorgen och äldrevården - de frågor vi debatterade på förmiddagen. Det behövs mer pengar till samma kategori människor - fast i den direkta verksamheten. Det finns också en poäng att på det sättet säkra ekonomin för en bra äldreomsorg. Ett sådant system blir mindre konjunkturkänsligt. Det blir ett mindre känsligt utgiftssystem. En annan ideologiskt viktig sak gäller att grundskyddet skall räknas upp i takt med den allmänna löneutvecklingen för de förvärvsarbetande. Skälet till det är att det är den relativa inkomsten i förhållande till andra i samhället som är måttstocken för vad som är en rimlig grundtrygghet. Vi tycker inte att det är bra, i det förslag som majoriteten står bakom, att garantipensionen bara skall följa prisutvecklingen. Den är lägre på sikt än den allmänna löneutvecklingen. I majoritetens förslag betyder det att de som endast får garantipension - de med de sämsta inkomsterna - kommer att successivt halka efter. Efter en lång period blir det ökade klyftor - inte minst för kvinnor i lågavlönade yrken. Det är dåligt ur fördelningssynpunkt. Det är konstigt att Socialdemokraterna och Folkpartiet kan gå med på en sådan modell. Det borde vara mer naturligt att koppla till inkomstutvecklingen. Herr talman! Jag vill gå in på frågan om finansieringen. Det har sagts att vi inte skulle ha ordnat med finansieringen. Jag har berättat att systemet på sikt blir billigare. Inledningsvis blir det samma kostnad, men på sikt blir det billigare. Men vi är missnöjda med finansieringen av det förslag som majoriteten har lagt fram. Den bygger på egenavgifterna. Det bygger mycket på egenavgifterna. Egenavgifterna är som vi ser det en väldigt orättvis inkomstskatt. Den av avdragsgill mot den vanliga inkomstskatten, vilket innebär att höginkomsttagare inte betalar lika mycket. Dessutom finns ett tak på sju och ett halvt basbelopp. På det som ligger därutöver betalar man inte egenavgift. Det innebär också att höginkomsttagare betalar mindre. Grundpensionssystemet vi föreslår skall vara skattefinansierat. Vi vill avskaffa egenavgifterna i sin helhet. Vi har konkret i våra budgetförslag föreslagit en successiv avveckling. Dels växlar vi det mot höjda miljöskatter, dels är det en del i vår reform för sänkt arbetstid. En kombination av sänkta egenavgifter, sänkta arbetsgivaravgifter och sänkt arbetstid ger mindre arbetslöshet. Det medför mindre kostnader för staten. På det viset får vi en finansiering genom mindre kostnader för arbetslösheten. Där ligger finansieringen: höjda miljöskatter och sänkta kostnader för arbetslösheten. Det är finansieringen för att ta bort egenavgifterna. Vi tycker också att arbetsgivaravgifterna som i dag är öronmärkta med olika namn och sägs gå till olika typer av försäkringar, bl.a. pensionerna, borde slås ihop till en enda post. I praktiken är det i dag en skatt. Det är inte så att det är öronmärkt i verkligheten. I varje fall är det öronmärkt i allt mindre grad än vad det var från början. Även där vill vi ha en förenkling och ett förtydligande av systemet. Herr talman! Med det yrkar jag bifall till reservation 2.

Herr talman! Vissa saker kan sägas både enklare och snabbare. Roy Ottosson och Miljöpartiet föreslår höjda skatter, större skattekilar och sänkta pensioner, och framför allt mycket osäkra ATP-pensioner. Möjligtvis tänker de sig att den aktiva generationen skall betala dem under en övergångstid. Då kan man ställa till en drastisk generationsklyfta också. Sveriges standard har sjunkit snabbt de senaste decennierna. Det skulle gå oerhört mycket snabbare med den medicin som ni har skrivit ut. Men det är bra att vi får höra det öppet och klart. Då vet vi vad alternativet är. Jag skulle i varje fall inte välja det alternativet.
Herr talman! Margit Gennser lyssnar dåligt. Vi föreslår totalt lägre skatter. Det hänger ihop med att vi också sänker arbetslösheten. Arbetsgivaragifterna är i dag i praktiken skatter. Jag tror att ytterst få i landet som betalar dem uppfattar det på annat sätt än som skatter. Ser man på egenavgifterna til pensionssystemet är det inte alls raka rör till vad man sedan får ut. Det är i huvudsak det grundtrygghetssystem ni föreslår. Förespegla inte människor att det i praktiken skulle vara något annat än en skatt. Det är någonting som bör tas bort, eftersom det är en regressiv skatt där man betalar mindre ju mer man tjänar. Det är orättvist, och det är fel. Vi menar att man bör ha en mer solidarisk finansiering av grundtryggheten för alla i ett bra samhälle. Margit Gennser talade om att vårt förslag skulle leda till en drastisk generationsklyfta. Jag förstod inte det resonemanget. Jag förstår inte hur det skulle kunna uppkomma när vi successivt fasar in ett grundtrygghetssystem. Jag har förstått att också moderaterna är positiva till ett sådant, åtminstone andra moderater jag har talat med i det här huset. Det systemet fasar också ut ATP-systemet. Varför skulle det leda till drastiska generationsklyftor? Detta är ett orimligt påstående.
Herr talman! Ni skulle växla arbetsgivaravgifter med miljöskatter, men det är också skatter. Ni skulle fasa ut det genom att ta ut mer skatt, för på något vis måste ni ju betala det. Dessutom skulle ni sänka arbetstiden. Då tror ni att ni får mer och effektivare arbetskraft. Alla sådana experiment som har gjorts världen över har visat sig misslyckade. Jag skall försöka att förklara en sak. Det gamla ATP-systemet innehöll oerhört mycket skatt i arbetsgivaravgifterna. Det berodde i huvudsak på 30 årsregeln. Alla de som arbetade 40 år fick faktiskt betala I det nya systemet finns det ett klart samband mellan avgifter och vad man får ut i pension. Det betyder att skattekilarna och skatteinslaget är borta. Lärdare människor än jag har konstaterat detta, bl.a. professor Lars Söderström. Han sade att detta var ett otroligt enkelt sätt att ta bort väldigt många skattekilar. Det är där systemet är mycket effektivare.
Herr talman! Om man de facto tittar på ert förslag är det inte alls raka rör mellan den avgift man betalar och den pension man får. För de allra flesta är det ett grundtrygghetssystem ni föreslår. Det resonemang som förs kring avgifterna haltar högst betänkligt. Vårt förslag att höja miljöskatter och samtidigt sänka skatt på arbete ökar inte skattekilarna. Det minskar de mest besvärande skattekilarna som är just på skatt på arbete. Det är väldigt viktigt att göra det om vi skall skapa fler jobb i Sverige. Om man sänker skatten på arbete och samtidigt sänker arbetstiden räknar vi med att man kan få betydligt fler jobb. Det får man just genom att se till att arbetskraftskostnaden inte ökar, eftersom man sänker arbetsgivaravgifterna samtidigt som man sänker arbetstiden. Man ser till att inkomsten, dvs. plånbokens tjocklek, förblir densamma genom att sänka skatten samtidigt som man sänker arbetstiden. Detta har också tittats på från expertis, från fackföreningsrörelsen och från de som kan detta med arbetslivsfrågor. Det har visat sig att de tycker att det är ett mycket intelligent förslag. Jag skall inte bedöma om vi är intelligenta. Men de tycker att det är ett bra förslag just därför att det kombinerar på ett sådant sätt att det ger fler jobb. Det bygger inte bara på att öka produktiviteten utan också på att man förändrar skattesidan. Det är fullt möjligt att göra om man minskar arbetslösheten. Den kostar oerhört mycket pengar. Vi borde vara överens om att göra också det. Jag kan bara konstatera att Margit Gennsers kritik haltar och egentligen inte kan tas på något större allvar.
Herr talman! Jag tänkte ta upp två aspekter i det Roy Ottosson har sagt. Det ena är att han hävdar att Miljöpartiets system är så mycket enklare än det som nu föreslås från de fem partierna. Så är det förstås. Om man föreslår att varje svensk skall få samma pension från den dagen han eller hon går i pension oavsett vad som har betalats in under 40-45 år är det klart att det systemet är enklare. Men frågan är vilket pris man betalar för att skaffa sig denna enkelhet. Jag försökte i mitt tidigare inlägg i debatten med en av Roy Ottossons partikamrater, Ragnhild Pohanka, peka på att Miljöpartiets system såvitt jag förstår innebär att avgiften blir en ren skatt och att det missgynnar kvinnor om man inte gör någonting åt möjligheterna till komplettering med privata pensionsförsäkringar. Därutöver är förslaget med största sannolikhet avsevärt mycket dyrare. Det är nästan obegripligt hur det förslag som Roy Ottosson presenterar inte skulle vara dyrare. Den andra frågan jag vill ta upp är frågan om egenavgifter och liknande. Det har att göra med det Margit Gennser har varit inne på, nämligen att det nya systemet minskar skattekilarna. Där för Roy Ottosson ett långt resonemang på temat att om man gör någonting med miljöskatter och en massa annat kan man få andra effekter. Låt oss föra den debatten när som helst, men inte i dag. Nu gäller frågan: Allting annat lika, är det bättre att ha ett pensionssystem där det finns ett samband mellan avgifter och förmåner än att inte ha det när det gäller frågan om skattekilarna?
Herr talman! Även Bo Könberg lyssnar dåligt. Han har inte heller läst på i vår motion vad jag förstår efter vad han säger här. Men okej - vi tar det ett varv till. Vi föreslår att avgifterna avskaffas och att pensionssystemet skall vara skattefinansierat. Så är det. Det är helt kristallklart nu, hoppas jag. Miljöpartiets förslag missgynnar inte kvinnor - tvärtom. Vi höjer ju nivån just där de flesta kvinnorna finns, dvs. i de lägre inkomsterna. Förslaget är inte dyrare - om nu Bo Könberg orkar ta till sig att man naturligtvis skall fasa in detta i takt med att man fasar ut ATP-systemet. Det är om man lägger kaka på kaka som man kan få det till att bli dyrare. På det här sättet får vi ett system som om man tittar på vad man faktiskt får i de allra flesta fall egentligen hamnar rätt nära vad Bo Könberg själv föreslår. Det han föreslår är ju i praktiken ett grundtrygghetssystem för 70 % av löntagarna. Skillnaderna är väldigt små. Det är först i litet högre inkomstlägen som det blir litet mer koppling till vad man faktiskt har haft i inkomst. Det är en bluff, det som ni håller på med. Ni säger att man skulle få vad man har betalat in i avgifter, men det är inte så i ert system. Det är enkelt att rita den kurvan. Den är ritad många gånger. Studera den, Bo Könberg! Då kanske Bo Könberg förstår argumentationen. Jag förstår att ni hamnar i ställningstagandet att ni gör ett sådant system. Man hamnar nämligen där någonstans om man skall få det hållbart ekonomiskt över tiden. Det är ofrånkomligt. Vi i Miljöpartiet har dragit konsekvenserna av detta och lagt fram ett genomtänkt förslag som faktiskt är bättre anpassat till ekonomiska realiteter, och som dessutom ger bättre fördelningseffekt som gynnar kvinnor. Därutöver skapar det ett ekonomiskt utrymme i framtiden för att bygga ut äldreomsorgen, och det måste vi göra.
Herr talman! Jag tror att jag förstår vad som är felet med Miljöpartiets resonemang. Man startar från en utgångspunkt som det inte finns mycket att invända mot. Den innebär att om man skall skapa ett pensionssystem och vill se till att det skall finnas en hygglig försörjning även för dem som inte har tjänat in några pensionsrättigheter ligger i detta en målkonflikt. Så är det. Det utsätts varje system för. Från den iakttagelsen har pensionsarbetsgruppen försökt konstruera ett system som innehåller en grundtrygghet men också att man kan få ut någonting för högre avgifter. Miljöpartiet drar slutsatsen att eftersom det finns en målkonflikt skall man lösa den genom att ta bort det ena målet. Så kan man förstås lösa en målkonflikt. Det jag var ute efter var bara att konstatera att med Miljöpartiets metod får man större skattekilar och därmed färre jobb i Sverige om allting annat är lika. Det har Roy Ottosson ännu inte svarat på.
Herr talman! Miljöpartiets förslag innebär att vi sänker de skatter där vi har de största skattekilarna, nämligen skatt på arbete. Det är väldigt viktigt att göra det. De höga skattekilarna som gäller skatt på arbete är nämligen en av orsakerna till att vi har hög arbetslöshet och en trög ekonomisk utveckling i landet. Det är där alla våra skattesänkningar hamnar i praktiken. Man får inte samma negativa effekt om man höjer miljöskatten. Där är ju inte skatterna så höga så att man har problem med skattekilarna på det viset. Jag vill alltså hävda att våra förslag faktiskt innebär mindre skattekilar än vad vi har i dag - och faktiskt också mindre än vad ni i praktiken föreslår. Återigen: Titta på vad som blir det faktiska utfallet om man räknar ihop alla bitarna inklusive bostadstillägget! Titta på vad man faktiskt får i plånboken som pensionär med ert förslag! Det är i praktiken ett grundtrygghetssystem med väldigt svag inkomstkoppling i de högre inkomstlägena. Jag förstår att ni hamnar där. Men försök inte ge sken av att det skulle vara något annat! Det är det inte.

Herr talman! Jag kommer i mitt anförande att beröra garantipensionen. Jag kan börja med att säga att jag känner en stor tillfredsställelse eftersom jag kan konstatera att vi nu står i startgropen för att införa ett nytt pensionssystem. Det är ett pensionssystem som är färdigt i sina huvuddrag. Om de frågor som återstår att lösa kan jag med stor övertygelse säga att de kommer att kunna lösas på ett bra sätt de också. Jag vill även inledningsvis yrka bifall till utskottets hemställan i betänkandet och avslag på samtliga reservationer i den del som berör garantipensionen. Herr talman! Det innebär att vi från den 1 januari Garantipensionen skall kunna erhållas från 65 års ålder. Den skall finansieras med statsmedel. En utgångspunkt har varit att personer även fortsättningsvis skall ha en grundtrygghet på åtminstone samma nivå som i dag. När jag hör alla talare här tala om de beräkningar som har gjorts vill jag säga att det visat sig att den garantipension som vi kommer att få är högre än den grundpension som vi har i dag. Det känns riktigt bra. En annan strävan har varit att bygga in drivkraften till förvärvsarbete genom att begränsa marginaleffekterna för det stora flertalet med en längre anknytning till arbetsmarknaden. Den förändrade modellen i förhållande till principförslaget innebär att detta gynnar framför allt personer som arbetar deltid. Som vi vet är det i stor utsträckning kvinnor. En annan aspekt har varit att pensionärer inte skall särbehandlas i skattehänseende. Frågan om möjligheten att ta ut garantipensionen före 65 års ålder har övervägts. Skulle garantipensionen kunna tas ut från t.ex. 61 års ålder skulle även denna behöva reduceras på samma sätt som förtida uttag i dagens folkpension. Skillnaden mellan dagens folkpension och den föreslagna garantipensionen är att garantipensionen är en utfyllnad till den inkomstrelaterade pensionen medan folkpensionen i dag utgår som en självständig förmån bl.a. till nuvarande förtidspension och ålderspension. Ett tidigare uttag än vid 65 år skulle ha inneburit att personen hade fått den lägre pensionen under resten av livet. Ett förtida uttag med en reducerad garantipension skulle göra att den sammanlagda pensionen hamnar på en mycket låg nivå. Det är enligt utskottet ingen bra lösning. Av den anledningen föreslås att garantipensionen kan tas ut först från 65 års ålder. För den som väljer att ta ut den inkomstrelaterade pensionen före 65 års ålder skall garantipension räknas av som om den inkomstgrundande pensionen tagits ut vid 65 års ålder. I annat fall skulle det tidigare uttaget av pensionen kompenseras med garantipension, och så är inte tanken. En person som av någon anledning inte har möjlighet att arbeta fram till 65 års ålder bör enligt propositionen få sin försörjning tryggad på annat sätt än genom garantipension. Det kan t.ex. ske genom förtidspension om han eller hon har en långvarigt nedsatt arbetsförmåga till följd av ohälsa eller sjukdom, eller genom form av arbetslöshetsersättning om han eller hon är arbetslös. Utskottets betänkande SfU 11 har nyligen godkänts av riksdagen. I betänkandet framgår att förtidspension även i fortsättningen skall kunna nybeviljas fram till 65 års ålder när förtidspensionen byts mot ålderspension. Därmed kan det parti som är oroligt för att människor skall tvingas ta ut pensionen tidigare och därmed få en lägre garantipension känna sig tryggare. Det är viktigt att tänka på att pension kan beviljas fram t.o.m. 64 års ålder i alla fall. I grundskyddet skall även ingå bostadstillägg till pensionärer. En särskild utredare har i uppdrag att göra en översyn av systemet för inkomstprövning av bostadstillägget. Där ingår bl.a. att anpassa bostadstillägget till det reformerade ålderspensionssystemet. Herr talman! Frågan om vilka pensionsinkomster som skall medföra reducering av garantipensionen behandlades även i princippropositionen. Det innebär att det i princip är skattereglerna för reducering av det särskilda grundavdraget som överförs till garantipensionen. Avsikten har inte varit att lägga fram förslag om några ändrade principer för vilka inkomster som skall beaktas vid avräkning av garantipensionen. var det klart att såväl inkomstgrundad ålderspension som inkomster från utländska pensioner och änkepensionen från ATP skulle reducera garantipensionen. Utskottets majoritet har inte heller funnit anledning att ändra denna uppfattning. Herr talman! Garantipensionen skall vara beroende av försäkringstiden. För rätt till oreducerad garantipension krävs 40 års försäkringstid. Vid kortare försäkringstid reduceras garantipensionen proportionellt. Utskottet har behandlat frågan om äldre invandrares rätt till pension vid ett flertal tillfällen, senast i betänkande SfU1 om anslag för budgetåret 1998. Där erinrade utskottet om att riksdagen redan 1992 gjorde ett tillkännagivande om att det fanns anledning för regeringen att göra en närmare utredning av de problem som fanns och som kunde uppkomma i framtiden när det gäller försörjningen av de invandrare som inte kan få full ålderspension. Utskottet pekade i samma betänkande på att en särskild utredare fått i uppdrag att göra en översyn av vissa frågor rörande socialtjänstlagen och socialtjänstens uppgifter. Av direktiven framgår bl.a. att utredaren skall analysera sambandet mellan socialbidraget och övriga trygghetssystem utifrån de olika övergripande förändringar som skett i samhället under 1990 talet. Utskottet vill åter understryka att det är viktigt att vi hittar en lösning som innebär att den grupp äldre invandrare som har kort anknytning till Sverige inte blir hänvisade till socialtjänsten för sin försörjning. Utskottet utgår från att regeringen återkommer med förslag till en lösning. Med det anförda yrkar jag bifall till hemställan i betänkandet och avslag på reservationerna.

Herr talman! Jag vill uppmärksamma unga människors speciella situation när det gäller det nya pensionssystemet. Tidigare representanter för Vänsterpartiet har tagit upp andra aspekter. Jag instämmer i deras anföranden och även i de reservationer som har fogats till betänkande. Av mediebevakningen och av dagens debatt här i kammaren har jag förstått att regeringen med Maj Inger Klingvall i spetsen anser att det nya förslaget till pensioner gynnar de yngre generationerna. Det är inte min uppfattning. Jag skall kortfattat redogöra för varför det inte är det. En stor del av dagens unga människor är arbetslösa. Det är en grupp som drabbas hårdare än andra grupper i samhället. I gårdagens Dagens Nyheter kunde vi läsa att det är medveten strategi från statens sida. I stället för att få in unga människor på arbetsmarknaden genom ökade satsningar inom t.ex. offentlig sektor, en sänkning av arbetstiden eller en utbyggnad av den alternativa energisektorn, vilket hade gynnat de yngre generationerna genom att arbetslösheten hade minskat, genomfördes nyligen en höjning av pensionsåldern till 67 år. Det skulle å sin sida kunna leda till en ännu större utslagning av unga i arbetslivet. Många unga hamnar i dag helt utanför samhällets olika försäkringssystem. De klarar helt enkelt inte av att kvalificera sig för a-kassa eller sjukförsäkring. Unga arbetar ofta på kortare vikariat eller projektanställningar. Det kan leda till att man inte lyckas kvalificera sig till t.ex. sjukförsäkringen även om man har jobbat. Vänsterpartiet vill ha en översyn av kvalificeringsreglerna till socialförsäkringssystemen så att även de som arbetar i s.k. atypiska arbeten kan kvalificera sig till de pensionsgrundande försäkringssystemen. Anledning är bl.a. att det nya pensionssystemet grundar sig just på ersättningar från de sociala försäkringssystemen. Den översynen skulle kunna göras i samband med regeringens översyn av socialförsäkringssystemen vad gäller möjligheten att kvarstå i arbete till 67 års ålder. För många unga är studier inte något val i dag. De har inte några reella alternativ att välja mellan. Det leder till att även om den öppna arbetslösheten kan hållas nere med hjälp av ett ökat antal studieplatser är det många som studerar i dag som hellre hade arbetat. Regeringen uppmuntrar till studier, och i mångt och mycket instämmer jag naturligtvis i att studier är en bra investering för framtiden. Men hur skall man kunna överblicka effekterna av studier vad gäller pensionerna när det inte preciseras i förslaget till de nya pensionerna? Hur skall de som väljer mellan studier och arbete i dag veta vilka konsekvenser det kan föra med sig i framtiden? Hur skall de som väljer mellan studier och a-kassa i dag veta vilka konsekvenser det för med sig i framtiden? Den tidiga ingångsåldern, som är 16 år, är otidsenlig. När ATP infördes var ungefär 47 1⁄2 % av alla 13,3 %, och det är antagligen ännu färre i dag med tanke på att de flesta går i gymnasiet tills de är 19 år. När vi nu gör stora förändringar i vårt pensionssystem kan vi ju inte införa ett system som redan är otidsenligt innan det har trätt i kraft. Unga människor föder inte lika många barn i dag. Det visar statistiken, och den är tydlig. Kanske vore det bättre att uppmuntra dagens unga par att skaffa barn i stället för att studera, åtminstone om vi har pensionssystemet och osäkerheten vad gäller regler för studier i åtanke. Föräldraledighet och ledighet för vård av barn är nämligen pensionsgrundande. Herr talman! Med anledning av detta vill jag yrka bifall till reservation nr 5. Jag tycker nämligen inte att det här betänkandet stöttar de unga generationerna som majoriteten i utskottet menar.

Herr talman! Det är bra att Hanna Zetterberg tar upp vårt samhälles största problem - massarbetslösheten. Det är mindre bra att hon tycks utgå från att det är någonting som skall vara bestående i vårt land. Det parti jag tillhör och några andra har så sent som i dag lagt fram synpunkter och förslag på vad man skall göra åt problemet med massarbetslösheten. I sitt inlägg försöker Hanna Zetterberg göra det sannolikt att det nya pensionssystemet är extra dåligt för dem som är unga. Jag tror att hon har helt fel på den punkten. Det som vi har lyckats uppnå med förändringarna i det nuvarande systemet är att vi inte lämnar efter oss en stor börda till kommande generationer. Det är ingen tvekan om att den allra första generationen i det nuvarande fördelningssystemet tjänade på det. Så är det alltid när de genomförs. Men det är ju inte dem som Hanna Zetterberg kritiserar. Vi försöker nu se till att den bördan inte förs vidare till den unga generationen. Den enda grupp av dem som vi i dag diskuterar som kommer att få glädje av premiepensionen fullt ut är just de unga. Det är de som kommer att kunna ha en premiepension i 40 års tid. Om historien lär oss någonting på den punkten så pekar den på att det kommer att bli en avsevärt högre avkastning på den delen. Nej, skall man försöka göra en generationsanalys av detta tror jag att den kommer att falla ut på precis motsatt sätt mot det som Hanna Zetterberg är inne på, nämligen att det nya pensionssystemet är extra bra för de unga såvida man inte mentalt planerar för en konstant massarbetslöshet i vårt land där unga människor för all framtid skall stå utanför försäkringssystemen. Och det gör inte vi i alla fall.
Herr talman! Nej, Bo Könberg, jag planerar verkligen inte för en konstant massarbetslöshet. Det hoppas jag att Bo Könberg inte gör heller. Men det är inte det som är min poäng. Min poäng är att unga människor i dag inte är de som är över 18 år, utan snarare de som är under 30 och framför allt under 25. Jag är oroad för att de människorna hamnar utanför. De hamnar utanför i dagens samhälle. Jag skulle också vilja ha ett konkret förtydligande hur man skall göra med studier t.ex. Det är väldigt viktigt för de människor, oavsett ålder, som väljer att fortsätta utbilda sig på olika nivåer att också vara medvetna om vilka konsekvenser det kan föra med sig i framtiden. Utifrån det här betänkandet skulle man kunna säga att det vore bättre att gå på a-kassa än att studera för att vara på den säkra sidan, och den situationen vill inte jag hamna i. Detta måste vi klargöra här i kammaren i dag innan vi fattar beslut.
Herr talman! Det gläder mig att Hanna Zetterberg inte utgår från konstant massarbetslöshet. Det var nästan det hon gjorde i sitt första inlägg, så jag tycker att det går åt rätt håll. Då har väl replikväxlingen haft åtminstone det goda med sig. När det gäller frågan om studier kan man diskutera hur noga vi skulle ha preciserat den exakta nivån i dagens betänkande. Om det kan man ha olika uppfattningar. Men det är relativt lätt att ge Hanna Zetterberg ett besked, nämligen det besked som finns: Den nivå på pensionsrättigheter för studier som har förutskickats tidigare är relativt låg, någonting i stil med vad man skulle få om man räknade upp dagens studiebidrag med skattepliktighet. Det är inte några dramatiska förändringar i detta. Därmed är också svaret till Hanna Zetterberg att eftersom vi har velat se till att de arbetslösa i vårt land som har arbetslöshetsersättning inte skall få en dålig pension kommer i det nya systemet liksom i dagens system arbetslöshetsersättning och sjukersättning att ge pensionsrättigheter. Det är ofrånkomligt - om man vill ha ett sådant system. Annars kan man förstås säga nej till de delarna i det, men jag trodde inte att Hanna Zetterberg var inne på att göra det. Återigen: Om det nya pensionssystemet slår olika för olika generationer är det med stor sannolikhet snarast så att Hanna Zetterberg och hennes generation kommer att vara mycket glada över det den dag de går i pension.
Herr talman och Bo Könberg! För egen del kan jag verkligen hoppas att Bo Könberg har rätt. Diskussionen om massarbetslöshet tycker jag är ganska tråkig retorik från Bo Könbergs sida. Jag trodde att vi kunde hoppa över sådant åtminstone i en sådan här viktig debatt här i kammaren. När det gäller de unga generationerna är det ett ganska nytt fenomen i dagens samhälle att vi tyvärr också måste börja prata om generationsskillnader. Tidigare har inte det varit något stort problem i vårt samhälle, eftersom vi har varit noga med att bygga bort den typen av motsättningar. Det har varit bra. Nu klarar vi inte av det, bl.a. på grund av arbetslösheten. Och även om jag inte vill ha arbetslöshet tycker jag att det är min uppgift som politiker att bry mig om vad som händer när vi nu har den här typen av arbetslöshet och vilka konsekvenser det eventuellt för med sig. Regeringens sätt att lösa det här problemet är egentligen inte att skapa nya arbeten utan att plocka in folk och sätta dem i studier. Till viss del är det väldigt bra, men jag vill att människor skall vara medvetna om vad det kan få för konsekvenser i framtiden också vad gäller pensioner, eftersom det är så viktigt. Jag vill också att kammaren skall vara medveten om att unga människor i dag inte är t.ex. de som är omyndiga. När man är under 25 diskrimineras man på många olika sätt i dagens samhälle, t.ex. just vad gäller försäkringssystemet. Man kommer aldrig in i systemet. Det finns heller ingenting i dagens system som gör att vi med säkerhet kan säga att det problemet kommer att lösa sig för den här generationen. Vi vet inte det. Jag hoppas verkligen att det kommer att vara så - att samma personer som i dag halkar ut när de är 23 år inte kommer att fortsätta halka ut ur alla de här systemen tills de är 30. I så fall har vi nämligen ett problem, om inte annat, i det här pensionssystemet. Jag tycker mycket väl att mina frågor är befogade. Jag hoppas verkligen att det blir som Bo Könberg säger, dvs. att de yngre generationerna snarare kommer att bli gynnade än straffade av att ha blivit tvingade till studier, om man nu får uttrycka sig på det sättet.

Herr talman! Vi närmar oss slutet på den här mandatperioden och står inför ett nytt val. Därför är det naturligt att en dag som denna blickarna riktas mot nästa mandatperiod och 2000-talet. Inför den nya mandatperioden står Sverige inför nya möjligheter. Det ekonomiska läget för Sverige är nu väsentligt bättre än det var inför någon av mandatperioderna 1991-1994 och 1994-1998. Räntorna är låga, inflationen är stabilt låg och statens finanser har kraftigt förbättrats. Åratal med budgetunderskott har vänts till balans och överskott. Som ett ytterligare bevis på att styrkan i ekonomin har återvunnits kunde Riksbanken i torsdags sänka styrräntorna med 0,25 %. Dessutom höjer kreditvärderingsinstituten betyget för Sverige. Till den positiva bilden hör också att läget på arbetsmarknaden förbättras. Sysselsättningen ökar. Arbetslösheten sjunker. Framtidstron återvänder nu hos hushåll och företag runt om i vårt avlånga land. Så långt, herr talman, är det bra, men fortfarande är arbetslösheten som en varböld i vårt samhälle, och fortfarande lever många svenska hushåll med knappa ekonomiska marginaler. Styrkan i den svenska ekonomin har inte återvunnits utan hårt arbete och en kraftfull politik. Centerpartiet har mer än något annat parti under hela 90 talet tagit ansvar för att bringa ordning och reda i de svenska statsfinanserna. Det är vi stolta över. Vi har satt Sveriges bästa före kortsiktiga partiintressen. Vi har tänkt på Sveriges ekonomi långsiktigt i stället för på kortsiktiga opinionsvinster i kommande opinionsundersökningar. Fler borde ha iklätt sig ansvaret, men förmågan och viljan har saknats hos många. Det som nu uppnåtts av stabilitet i ekonomin får inte slösas bort. Även om vi närmar oss ett val bör inte partierna förledas till vallöften som innebär en återgång till kasinoekonomin. Det har vi haft nog av. Under de kommande åren behövs det både fasthet och noggranna prioriteringar i den ekonomiska politiken. Vi vet att det behövs ökade resurser för att kunna värna en bra skola och skapa trygghet för människor som blir sjuka eller på ålderns höst, men resurserna måste komma utan att vi lånar pengar. Det måste också handla om att skapa förutsättningar för fler jobb, förbättra villkoren för företagandet - inte minst för de mindre företagen - och skapa hållbar utveckling i hela landet. Under den kommande mandatperioden finns nu också ett utrymme för att steg för steg sänka skatterna. Från Centerpartiets sida pekar vi ut främst tre områden för sänkta skatter. Det är för det första sänkta arbetsgivaravgifter med tyngdpunkten för de mindre företagen. Det är för det andra sänkta inkomstskatter med tyngdpunkt för låg och medelinkomsttagare. Det är för det tredje sänkt skatt på boendet, vilket vi redan nu kan genomföra genom beslut som riksdagen kommer att fatta om några timmar. Målet för budgetpolitiken ligger fast, och det innebär ett överskott i statens finanser med 2 % per år som ett genomsnitt över en konjunkturcykel. Det målet är viktigt att uppnå. Det är nödvändigt för att kunna minska och steg för steg pressa tillbaka vår stora statsskuld. Ytterst handlar det också om solidaritet med kommande generationer. Dem borde alla här i kammaren vara överens om att vi skall värna. Styrkan i den svenska ekonomin ger också förutsättningar för Sverige att stå starkt utanför det EMU som innebär mer av överstatlighet och mindre av nationellt självbestämmande. Sverige kan, med den styrka som har skapats under 90-talet och inte minst under denna mandatperiod, stå starkt utanför den ekonomiska monetära unionen med sunda statsfinanser, självständig penningpolitik och en rörlig växelkurs. EMU riskerar enligt vårt sätt att se det att skapa spänningar som motverkar utvidgningen av den europeiska unionen i österled. Vi har ingen anledning att medverka till att man offrar östutvidgningen på detta centraliseringens och likriktningens altare. I dagsläget tillhör Sverige de länder som betalar den högsta medlemsavgiften till EU räknat per invånare. Detta är orimligt i längden. Därför måste regeringen, oavsett färg och sammansättning, med kraft verka för att den svenska avgiften till Europeiska unionen kan sänkas. Centerpartiets budgetalternativ - som redovisas i vår partimotion med anledning av vårpropositionen och som finns i betänkandet - är finansierat och, visar det sig, också drygt två miljarder kronor starkare än regeringens alternativ. Vi tummar inte på målsättningen att börja betala av på statsskulden. En del i finansieringen är den ränteeffekt som staten kan tillgodoräkna sig vid utförsäljning av aktieinnehavet i exempelvis Nordbanken, Pharmacia, Assi Domän, Celsius och Wasakronan, med undantag av specialfastigheterna. Vår ekonomiska politik är också mer inriktad på nya jobb och god miljö och att hela Sverige skall leva. Herr talman! Vi behöver i Sverige en långsiktig och stabil reform på skatteområdet. Lösningen är inte att göra snabba och på en gång stora skattesänkningar. I stället behövs det en plan som visar hur Sverige långsiktigt och i takt med vad ekonomin medger sänker skattetrycket. Det handlar helt enkelt om att peka ut färdriktningen inför nästa mandatperiod och en bra bit in på nästa årtusende. Jag vill fråga Socialdemokraterna om man är beredd att medverka till att peka ut en sådan färdriktning och steg för steg pressa tillbaka skatterna. Sverige har som bekant höga arbetsgivaravgifter. Skatten på arbete är hög. Det gäller också skatten på vissa företag. Centerpartiet har därför under perioden medverkat till rejäla skattesänkningar. Jag tänker framför allt på sänkningen av arbetsgivaravgifterna. Det ger i dag fem procentenheter lägre avgifter på en lönesumma upp till 850 000 kr, och 180 000 kr för egenföretagare. Nu går vi vidare på den vägen och föreslår att lönesumman höjs till i första hand 2 miljoner respektive 300 000 för egenföretagare redan från 1999. Dessutom bör reduceringen utökas från nuvarande fem procentenheter till åtta procentenheter under de närmaste åren. Inkomstskatterna bör i första hand sänkas för lågoch medelinkomsttagare. Det kan ske genom att grundavdraget höjs för alla upp till exempelvis 270 000 kronors inkomst, samtidigt som man också måste kompensera kommunerna, vilket vi har föreslagit i vårt budgetalternativ. Från Centerns sida har vi också föreslagit att vi i en första omgång skall göra skattesänkningar på i storleksordningen 3,5 miljarder för låg och medelinkomsttagare. Det innebär drygt tusenlappen i lägre skatt per år för en person med cirka Trots det svåra ekonomiska läge som Sverige har befunnit sig i har Centerpartiet kunnat medverka till sänkt skattetryck under denna mandatperiod genom att prioritera hårt. Genomförda skattesänkningar har finansierats. Den största skattesänkningen utgörs av sänkt matmoms, som främst gynnar dem som använder en förhållandevis stor del av sin disponibla inkomst till mat. Det gäller i synnerhet barnfamiljer. Genom överenskommelsen mellan Centerpartiet och regeringspartiet kan nu fastighetsskatten sänkas från 1,7 % till 1,5 % redan fr.o.m. år 1998 - en skatt som höjdes av Socialdemokraterna och Vänsterpartiet hösten 1994. Belägenhetsfaktorn slopas för fastboende i områden som är attraktiva för fritidsboende. Vi förmådde driva fram en garanterad sänkning av fastighetsskatten just nu i stället för att bara demonstrera och riskera fortsatt hög fastighetsskatt efter valet om vänstermajoriteten skulle bestå. Sänkningen av fastighetsskatten var möjlig tack vare förtroendefulla relationer mellan oss och företrädare för regeringen. Jag vill gärna ge uttryck för det mycket tydliga, konstruktiva och pragmatiska förhållningssätt som finansministern visade under förhandlingarna om sänkt fastighetsskatt. Jag vet att den frågan var svår i synnerhet för socialdemokraterna, men överläggningarna präglades av konstruktivitet, fasthet och målmedvetenhet. Jag tycker att det finns anledning att tacka för det. I vårt program på skatteområdet de närmaste åren ingår dessutom att vi skall fasa ut förmögenhetsskatten stegvis genom att i ett första steg slopa sambeskattningen. Den resterande förmögenhetsskatten avvecklas de närmaste åren. Fram till 2002 bör förmögenhetsskatten vara utfasad ur skattesystemet. Det behövs skattelättnader för fåmansbolagen. Vi har i bugdetalternativet reserverat 500 miljoner kronor i avvaktan på den utredning som inom kort skall presenteras. Avskaffad särskild löneskatt på avsättning till anställdas vinstandelar ingår, och likaså avskaffad elskatt för jordbruket. Införande av ett yrkesfiskeavdrag enligt dansk modell ingår, liksom sänkt skatt på eldningsolja för jordbruket till samma nivå som gäller för exempelvis industrin. Sedan måste vi öka lättnadsutrymmet för onoterade bolag, förstärka reserveringsmöjligheterna för enskilda näringsidkare, öka möjligheterna till kvittning av reaförluster på onoterade aktier samt öka friheten för fördelning av avdraget för pensionsavsättningar för enskilda näringsidkare. Detta är några viktiga men mycket strategiska åtgärder på skatteområdet, riktade till företagen. Det finns i samhället en diskussion om skattesubventioner av hushållsnära tjänster. Den diskussionen har ibland en förmåga att bli yvig och inte särskilt preciserad. Vi vet inte särskilt mycket om facit, om resultatet på det här området. Låt oss därför, som vi har föreslagit, inleda en försöksverksamhet på ett par ställen i landet. Herr talman! När det gäller synen på vård, omsorg och skola går det i dag en djup klyfta mellan Moderaterna och alla andra partier i Sveriges riksdag. En enkel summering av partiernas budgetalternativ visar en stark uppbackning från alla partier utom Moderaterna för de extra resurser som Centerpartiet och Socialdemokraterna drivit fram. Det här är inget försök att konstla fram en motsättning. Den finns där, och den handlar i grunden om ifall samhället skall stå för ett allomfattande och tillräckligt starkt skyddsnät och en god utbildning, vård och omsorg till alla eller om plånboken skall styra. För Centerpartiet är det en politiskt prioriterad uppgift att stärka välfärden. Goda kunskaper är en rättighet för alla, inte ett privilegium för en del. Sverige skall bygga världens bästa skola, och vi skall fullfölja kunskapslyftet, som nu ger fler människor än någonsin tidigare personliga utvecklingsmöjligheter. Det är en styrka för ett framtidssamhälle. Vi satsar på fler högskoleplatser i första hand på de mindre högskolorna, medvetna om att det är en politik som lyfter Sverige kompetensmässigt. Vi vill stärka vård och omsorg genom mer resurser. Det är där begränsningen ligger när det gäller skattepolitiken. Alltför omfattande skattesänkningar drabbar med nödvändighet skola, vård och omsorg i form av nedskärningar - alternativt skapas ett budgetunderskott, som i sin tur framtvingar nedskärningar. Det är en väg som Sverige inte skall beträda. För Centerpartiet är urholkade resurser till skola, vård och omsorg inte något alternativ. Tvärtom skall mer pengar fram. Vårdgarantin skall införas, och för att det skall vara möjligt behövs resurser. Dessutom måste pensionerna förbättras för de äldre som lever med knappa ekonomiska marginaler, pensionärer med låg pension, låg folkpension, kanske låg ATP och pensionstillskott, de pensionärer som har det sämst ställt. Detta kan ske genom en höjning av pensionstillskottet. För Centerpartiet är detta viktigt. Herr talman! Det pågår nu en ganska allvarlig folkförflyttning från landsbygden och mindre orter till de större städerna. Sverige håller på att kantra, men koncentrationspolitiken korar aldrig några segrare, den skapar bara förlorare - både för koncentrationsorterna och för avfolkningsbygden. Därför är det viktigt att vi stärker regionalpolitiken. Avgörande är då att stärka den s.k. stora regionalpolitiken, dvs. att koncentrera åtgärderna på ekonomi, skatter, kommunikationer, näringspolitik, inklusive energi, samt utbildningspolitik. Politiken måste i hela dess vidd och på alla dessa områden inriktas på att stärka utvecklingskraften i hela landet. Därför har vi föreslagit ytterligare 500 miljoner kronor till regional utveckling och ökat hänsynstagande till minskat befolkningsunderlag inom ramen för skatteutjämningssystemet. Vi har haft anledning att rikta kritik mot regeringen för oförmåga inte bara på det regionalpolitiska området utan också på miljöområdet och det arbetsmarknadspolitiska området. Nu måste arbetslösheten pressas tillbaka. Även om vi ser ljusningar och förbättringar är arbetslösheten för hög. Den måste pressas tillbaka. Småföretagen är då nyckeln till fler jobb. För att möta framtidens behov måste arbetsmarknadspolitiken göras mer flexibel och decentraliseras. Moderniseringen av regelverket måste fortgå. Det är en högprioriterad uppgift att motverka flaskhalsar och brist på yrkesutbildad arbetskraft inom olika sektorer. Herr talman! Ibland brukar man i politiken tvista om fel och brister. Det lönar sig föga att tvista om vem som haft mest skuld till oredan i ekonomin. Alltför många debatter under den här mandatperioden har använts till att rikta anklagelser mot än den ena, än den andra. Det ger normalt inte någon lösning på problemet. Alla regeringar, från början av 70-talet och fram till 90-talet, får ta på sig sin del av skulden, alla partier likaså. Skuldfrågan kan sedan lämnas därhän. Det avgörande för Sverige och svenska folket är i stället hur vi inför 2000-talet tillsammans skall kunna lyfta Sverige och motverka en ny kräftgång i ekonomin. Erfarenheten från de gångna 25 åren, då Sverige gått tillbaka, är att den förstelnade blockpolitiken varit skadlig för landet. Sverige behöver framgent mer av samarbete och gemensamt ansvarstagande. Centerpartiets politik för att lyfta Sverige inför 2000-talet är också inriktad på samarbete och ansvarstagande. Vi tar strid när det behövs, men vi sätter landets intresse och ekonomi i första rummet. Det har vi från Centerns sida visat under innevarande mandatperiod, och det tänker vi fortsätta att visa även efter årets val, helst i en regeringsposition. Herr talman! Jag står fast vid de reservationer som jag undertecknat för Centerns räkning i de två betänkanden som vi nu behandlar, men av tidsskäl yrkar jag bifall endast till reservationerna 2, 27 och 33 i betänkande FiU20 samt reservation 29 i betänkande